Ärade riksdagsledamöter!

Jag hoppas att ni, ärade ledamöter, har kunnat använda sommaren för återhämtning, utveckling och fördjupning i de ämnen och de frågor som ni har särskilt engagerat er i, men också för umgänge med familj och vänner. Det arbetsår - 1999/2000 års riksmöte - som inom några timmar öppnas, blir det riksmöte som kommer att föra oss från det gamla årtusendet och in i det nya. Många och viktiga arbetsuppgifter väntar oss, nu närmast budgetarbetet, men också den pågående översynen av riksdagens arbetsformer inom riksdagskommittén. Riksdagskommittén räknar med att kunna lämna sitt första förslag - som gäller riksdagens ledningsorganisation - inom en månad. Arbetet med övriga frågor pågår nu med deltagande på bred front av många ledamöter och anställda i riksdagen. Det första möte för hösten, som riksdagskommittén hade i mitten av augusti, gav många intressanta och framåtsyftande perspektiv på riksdagsarbetets nödvändiga utveckling. Just det att utveckla och stärka det demokratiska arbetet här hemma i Sverige och över vårt lands gränser är och förblir vår främsta arbetsuppgift i dag och inför vår framtid.

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! Som alltid finns för Sverige och för svenskar många viktiga frågor på agendan för det riksmöte som nu inleds. Det faktum att riksdagen under detta arbetsår ska leda Sverige in i ett nytt millennium medför ett speciellt ansvar. Övergången till ett nytt årtusende ger oss anledning att tänka långsiktigt och globalt. Tankar på den okända framtiden med tusenåriga perspektiv är spännande och fantasieggande, men inte helt utan oro. Vid tiden för Kristi födelse uppskattar man i dag att jorden hade en befolkning på 250 miljoner människor. Den siffran var oförändrad vid förra millennieskiftet. Men därefter har jordens befolkning ökat explosionsartat. Vid det kommande millennieskiftet kommer vi att vara runt 6 miljarder människor på jorden. Hur länge kan vi klara en sådan befolkningsökning, och hur kommer det att se ut på jorden vid nästa millennieskifte? Ja, sådana omfattande framåtblickar kan vara skrämmande. Men de är viktiga, och även nyttiga, för att sätta våra svenska dagliga problem i relation till det som händer i världen i stort. Naturkatastrofer av det slag som nyligen drabbat både Turkiet och Grekland är ofta svåra att förutse och dessvärre omöjliga att förhindra. Den hårt drabbade befolkningen måste emellertid på alla sätt få den hjälp den behöver. Här har både Sverige som nation och svenskarna som individer en uppgift som vi av tradition fullgör på ett ansvarsfullt sätt och med stor empati. De konflikter som just nu sargar Indonesien och dess befolkning svårt engagerar en hel värld. De mänskliga tragedier som följer i spåren av krig kan vi både lindra och i viss mån förebygga genom ett aktivt fredsarbete, bl.a. inom Förenta nationerna. De öppna striderna i f.d. Jugoslavien och senast i Kosova har upphört, förhoppningsvis för gott. Stora ansträngningar pågår för att säkra fred och frihet liksom för att återställa den raserade samhällsstrukturen. Sverige deltar förtjänstfullt inom en mängd områden och bidrar därigenom till stabilisering och normalisering av förhållandena i området. De senaste åren har präglats av en dyster bild av Sverige. Men vi kan knappast påstå att millennieskiftet har föregåtts av några domedagsprofetior. Det är glädjande om den senaste tidens ekonomiska prognoser kan bidra till en växande framtidstro. En sådan kan uppenbarligen spåras hos svenska folket och då särskilt bland ungdomen, enligt en grupp svenska forskare som årligen vetenskapligt kartlägger opinionsläget i landet. Men dessa undersökningar visar också att svenska folkets engagemang i miljöfrågor dessvärre minskar. Jag hoppas att de globala och långsiktiga perspektiven inför det kommande årsskiftet bidrar till att återuppväcka intresset för människans framtida livsbetingelser på jorden. Med dagens snabba teknikutveckling och globalisering av ekonomin är en hög utbildningsnivå hos hela befolkningen en viktig nationell angelägenhet när det gäller att skapa och bibehålla arbetstillfällen i landet. Riksdagen har under senare år fattat flera beslut angående en expansion av utbildningssystemet i landet. Det är viktiga framtidssatsningar för vilka grunden måste läggas redan i tidig ålder. I våra skolor utförs ett viktigt arbete som är värt både uppmärksamhet och stor respekt. Avslutningsvis kan jag konstatera att mitt och drottningens arbete för Sverige hemma och utomlands som vanligt varit inspirerande och lärorikt under det gångna riksdagsåret. Vi har bl.a. avlagt statsbesök i Moçambique och Grekland. Det mottagande vi där har fått vittnar om att Sverige har ett gott anseende i dessa båda länder. Vi har också haft glädjen att hälsa Islands, Sydafrikas och Ukrainas presidenter välkomna på statsbesök i vårt land. Jag vill nu tillönska er, valda ombud för Sveriges folk, lycka och framgång i ert ansvarsfulla värv under det kommande arbetsåret. Med dessa ord förklarar jag 1999/2000 års riksmöte öppnat.

I dag samlas den riksdag som ska leda Sverige ut ur ett millennium och in i ett annat. Det är en symbolisk händelse. Fyrtio generationer har under det gångna årtusendet lyft vårt land ur vidskepelsens vanföreställningar in i vetenskapens insikt. På fyra generationer har industrialismen vuxit fram. På en generation har Sverige datoriserats. Genom civilisationens hisnande utveckling har idén om rättfärdighet och allas lika värde närt människors förhoppningar och drömmar. Från de grekiska stadsdemokratierna till franska revolutionens krav på frihet, jämlikhet och broderskap. Från Bergspredikans budskap om att ljuset ska lysa för alla till Martin Luther Kings dröm. Humanismens ideal - jämlikheten och solidariteten - är tidlösa. Deras praktiska omsättning i allmän rösträtt och demokratiskt statsskick är 1900-talets största framsteg. För tio år sedan rämnade Berlinmuren. Det kalla krigets hot mot människoliv och människovärde var över. Kommunismen i Europa störtades. När 90-talet nu går mot sitt slut kan forna fiender tillsammans göra Östersjöområdet till en snabbt växande framtidsregion. Samarbete präglar åter vår kontinent. I vårt land är ekonomins utveckling stark. Redan inom några år kan vi nå målet att 80 % av befolkningen mellan 20 och 64 år ska ha ett arbete. Den öppna arbetslösheten kan under nästa år pressas tillbaka till 4 %. Vi kan sätta punkt för ett årtionde som präglats av finansiell kris, massarbetslöshet och växande klyftor. Genom de senaste årens kraftfulla ekonomiska politik kan svenska folket nu för första gången på ett decennium självt välja hur vägen in i framtiden ska gestalta sig. Människors uppoffringar har givit resultat. De växande överskotten i de offentliga finanserna ska användas till att betala av på statsskulden, stärka skolan, vården och omsorgen om barn och gamla, ge löntagarna en återbäring för egenavgifterna och motverka regional obalans. Klyftorna i samhället kan åter minska. Sverige lämnar 1900-talet i en ekonomisk styrkeposition. Vi kan se fram emot 2000-talet med välgrundade förväntningar, i en känsla av växande framtidstro. I detta klimat växer den politiska uppslutningen kring solidariteten som bärande princip för Sveriges utveckling. Samhällsbygget kan föras vidare på en gemensam grund. Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. För att höja sitt välstånd och förverkliga sina livsdrömmar blir människan allt mer beroende av utbildning och kunskap. Hög kompetens kommer att vara avgörande för svenska företags expansion på världsmarknaden. Den svenska förskolan har en unik bredd och kvalitet. Dess pedagogiska roll ska utvecklas, och den görs stegvis tillgänglig för alla barn. Skolan ska ge varje barn uppmuntran i sina drivkrafter att lära och utvecklas. En särskild satsning görs för att förbättra stödet till barn som bor i utsatta områden i våra storstäder. En ny lärarutbildning formas, och kompetensutvecklingen för lärarna underlättas. Utbyggnaden av högskolan fortsätter. Sammantaget kommer närmare 100 000 nya studieplatser att ha skapats mellan åren 1997 och 2002. Studentinflytandet över utbildningen ska öka. De könsbundna studievalen måste brytas. Studenternas ekonomiska situation ska förbättras genom att studiestödet reformeras. I Sverige ska världsledande forskning kombineras med breda möjligheter för alla till utbildning av hög kvalitet. Kunskapslyftet ger de människor som tidigare inte fått en bra grundutbildning nya möjligheter till förkovran och personlig utveckling. Kompetensutvecklingen i arbetslivet ska stärkas. Anslagen höjs till grundforskning och spetskompetens. En forskningspolitisk proposition föreläggs riksdagen. Kunskapen och humanismen bärs av en levande kultur, där människan har tillgång till sitt språk, kan ge uttryck för sina önskningar och drömmar och formulera sina visioner. Folkbiblioteken, folkbildningen och de allmänna samlingslokalerna är omistliga i den svenska demokratin. Läsandet måste uppmuntras. Konstnärerna ska ha goda förutsättningar att arbeta, möta sin publik och leva av sitt konstnärliga arbete. Sverige ska vara en ledande IT-nation. Informationssamhället förändrar näringsliv och demokrati. Kunskap som tidigare var förunnat ett fåtal öppnas för alla. Regionala obalanser kan motverkas, produktiviteten öka och nya företag skapas. Informationstekniken måste vara ett medel för ökad frihet, delaktighet och rättvisa. Datoranvändandet i vårt land är bland det högsta i världen. Så gott som varje elev har tillgång till en dator i skolan. Svenska företag är ledande i att använda, utveckla och producera ett brett spektrum av IT produkter. På den vägen ska vi fortsätta. Sverige ska ta till vara tekniken som ett medel för välfärd och konkurrenskraft. Kunskap om IT ska föras in på alla nivåer i utbildningsväsendet. De offentliga myndigheterna ska vara föregångare i användandet av den nya tekniken. Ett av Europas första forskningscentrum med bas i kiselbaserad intelligent mikroelektronik etableras i Norrköping. Elektronisk handel ska stimuleras. Reglerna måste vara tydliga och bidra till ett gott konsumentskydd. En fortsatt satsning görs på utbildning såväl i skolan och näringslivet som i högskolor och universitet. Staten har ett ansvar för att en väl fungerande IT infrastruktur finns tillgänglig i hela landet. Människor och företag bör ha tillgång till snabb dataöverföring till en rimlig kostnad. Det kräver investeringar i bredbandig IT-infrastruktur, vilket kan ske i både privat och offentlig regi. Att knyta samman samtliga kommuner i ett öppet stomnät kan bli ett viktigt steg för att hävda hela Sveriges konkurrenskraft i det nya seklet. En IT-proposition föreläggs riksdagen år 2000. Sverige ska vara en nation i mångfald. Unga och gamla, kvinnor och män, människor födda i Sverige och i andra länder - alla bär vi på viljan att delta i samhällsbygget och att få använda våra kunskaper och erfarenheter. Ingen människa får uteslutas. All form av diskriminering kränker människovärdet och hämmar utvecklingen. Ungdomars värderingar och visioner måste få ett större inflytande över de politiska besluten. Därför kommer regeringen att följa upp ungdomspropositionen genom en aktiv dialog i en bred ungdomssamling. Under hösten tecknar staten avtal med sju storstadskommuner för att öka jämlikheten och bryta segregationen. Satsningar på svenska språket ska genomföras. Hela Sverige måste engageras för att bryta vanföreställningar och fördomar och skapa öppenhet och tolerans. Arbetet för att öka jämställdheten måste fortsätta. Åtgärder för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden kommer att vidtas. Osakliga löneskillnader mellan könen måste bekämpas i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Ändringar i jämställdhetslagen föreslås. Regeringen står i höst som värd för en europeisk jämställdhetskonferens på hög nivå. Sverige ska vara en nation i ekologisk balans. Miljöpolitiken genomgår sin största förnyelse någonsin. Miljöbalken har trätt i kraft. Stora resursförstärkningar tillförs forskning, marksanering, kalkning och skyddet av skogar och mark. De lokala investeringsprogrammen ökar insatserna för en ekologisk omställning i hela vårt land. Arbetet med att nå de femton övergripande miljömål som riksdagen fastställt genomsyrar hela politiken. Ett omfattande samarbete ska utvecklas med byggnadsindustrin för att modernisera svenskt byggande med ekologisk teknik. Bostäder, skolor, daghem och andra byggnader ska miljöklassas. Samarbetet med svensk bilindustri om att skapa miljöanpassade fordon fortsätter. Jordbrukets utveckling som näring är en tillgång i den ekologiska omställningen. Naturvårdspolitiken utvecklas för att hela folket ska få tillgång till vår rika natur. Kemikaliepolitiken förnyas för att systematiskt sortera bort farliga ämnen och minska deras användning. Överföring av gods från väg till räls främjas. Omställningen av energiproduktionen fortsätter. ska intensifieras. Globala miljöhot som klimatförändringar och uttunningen av ozonlagret måste lösas i samarbete med andra länder. Sverige är ett föregångsland i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Den styrkepositionen ska vi bygga vidare på. Vårt land ska genomgå en ekologisk modernisering. Med ny resurseffektiv teknik och andra tekniska landvinningar ska vi bygga upp välfärd och välstånd utan att tära på miljön. Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Sverige ska vara en nation som utvecklas genom människors arbete och företagsamhet. På tre år har över hundra tusen nya företag etablerats i vårt land. Det skapar nya arbetstillfällen, ökar välståndet och utvecklar konkurrens och kreativitet. Utvecklingen ska understödjas av strategiska skatteförändringar. Företagens möjligheter till expansion förbättras genom att reserveringsmöjligheterna vidgas. Flertalet stoppregler slopas. Företags återköp av egna aktier möjliggörs. En lättnad kommer att föreslås i beskattningen av utländska experter. Jordbrukets energiskatter sänks. I samarbete med EU ska staten öka kapitalförsörjningen till mindre företag. Löntagarna ska kompenseras för de höjda egenavgifterna. För att öka rättvisan sänks inkomstskatten i ett första steg år 2000. Därefter ska skatterna fortsätta att sänkas till dess att löntagarnas köpkraft inte längre hålls tillbaka av avgifterna till pensionssystemet. Brytpunkten i skatteskalan justeras så att färre löntagare betalar statlig skatt. Arbetsmarknadspolitiken måste bidra till att lediga platser snabbt kan tillsättas. I syfte att öka möjligheterna för alla att komma in på arbetsmarknaden tydliggörs de arbetssökandes rättstrygghet och ansvar. De långtidsarbetslösas möjligheter att få ett arbete ska förbättras. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar i kommande löneförhandlingar för att förstärka och förlänga den ekonomiska uppgången. Tillväxten får inte begränsas till storstadsregionerna. Hela Sverige måste utvecklas. Regionala tillväxtavtal ska tecknas under året. EU:s strukturfonder kommer - tillsammans med de nationella satsningarna på infrastrukturen, kretsloppssamhället, informationstekniken och utbildningen - att bidra till bättre regional balans. För att möjliggöra lägre boendekostnader sänks fastighetsskatten på hyreshus. Bostadsbyggandet i storstadsregionerna måste öka för att bostadsbrist och risk för överhettning ska undvikas. Ansvaret för bostadspolitiken inom regeringen tydliggörs genom att fler bostadsfrågor koncentreras till den biträdande finansministern. Sverige ska befästa sin position som en ledande välfärdsnation. Endast den som är trygg kan känna delaktighet i förändringen. Den generella välfärdspolitiken är oöverträffad i sin förmåga att samtidigt fördela välfärd och stimulera utveckling. Vården, skolan och omsorgen förstärks ekonomiskt. Statsbidragen till kommunerna höjs samtidigt som den höga tillväxten innebär att skatteintäkterna i kommunsektorn ökar markant. Särskilt stöd ska ges till de kommuner som har störst problem med ekonomin. En nationell handlingsplan för hälso och sjukvårdspolitiken utarbetas. En mångfald av alternativa driftsformer i sjukvården bejakas, men svenska sjukhus ska inte drivas utifrån privata vinstintressen. Kvaliteten i primärvården, psykiatrin och äldrevården förbättras. Psykiskt funktionshindrade ska få personliga ombud. Rekryteringen av personal till offentlig sektor måste säkras. Fler lärare, fler sjuksköterskor och fler läkare ska utbildas. Pensionerna räknas upp med det fulla basbeloppet. Taxorna inom äldreomsorgen ska vara överskådliga och rimliga. De pensionärer som har låga inkomster måste ha tillräckligt mycket kvar att leva på när avgifterna i äldreomsorgen är betalda. Mer personal behövs i det särskilda boendet för äldre och i hemtjänsten. Rätt att behålla personlig assistans efter 65 års ålder införs. Förtidspensionerade ska kunna pröva sin arbetsförmåga utan att rätten till pension påverkas. Hindren för funktionshindrades rätt att delta fullt ut i samhället ska rivas. Alla barn har rätt till en bra start i livet. FN:s barnkonvention ska efterlevas. Sveriges unika familjepolitik ska utvecklas genom att en maxtaxa i barnomsorgen införs under mandatperioden. Barnbidragen och flerbarnstilläggen kommer att höjas. Män och kvinnor ska kunna förena ett aktivt arbetsliv med ett utvecklande familjeliv. De låga födelsetalen kan aktualisera ytterligare familjepolitiska insatser. Varje brott och varje orsak till brott måste bekämpas. Särskilt stöd ska ges till kvinnor och barn som utsätts för övergrepp. Polishögskolan utvidgas med en filial i Umeå. Kampen mot grov organiserad brottslighet skärps. Välfärden får aldrig igen hotas av okontrollerade underskott i de offentliga finanserna. Därför ligger utgiftstaken fast. Målet om två procent i offentligt överskott under en konjunkturcykel hävdas. En total nedamortering av den offentliga nettoskulden under innevarande mandatperiod ligger inom räckhåll. Sverige ska aktivt bidra till ett Europa i utveckling och jämlikhet. Det svenska engagemanget i samarbetet i Norden och runt Östersjön manifesteras under årets värdskap i Nordiska rådet och i mötena med de nordiska och baltiska statsministrarna. Den framgångsrika satsningen "Polen i fokus" ska nästa år följas av EU:s utvidgning är nyckeln till att främja unionens första och främsta uppgift - fred i Europa. Beslut om att fler länder ska få inleda konkreta förhandlingar om medlemskap bör fattas redan i höst. Den gemensamma strategi för Ryssland som EU antagit på svenskt initiativ måste snabbt genomföras. EU:s kapacitet att med civila och militära medel förebygga och hantera kriser bör stärkas. Det låga deltagandet i valet till Europaparlamentet är en varningssignal för hela unionen. Avståndet mellan folk och folkvalda måste minska. Sverige stöder den nya kommissionen i dess strävan att införa en ny anda av ansvarstagande, öppenhet och god administration i EU:s institutioner. Regeringen kommer att föreslå ett konkret åtgärdsprogram för att modernisera EU och skapa den samverkan och beslutskraft som krävs inom en utvidgad union. Eurons införande i elva av unionens medlemsländer kommer att påverka EU. Det ligger i alla länders intresse att den gemensamma valutan blir lyckosam. Höstens folkbildningsarbete ger var och en möjlighet att väga för och nackdelar mot varandra i frågan om ett eventuellt svenskt deltagande. Medlemskapet i EU har bidragit till den svenska ekonomins starka utveckling. Kunskapsutbytet har ökat människors kompetens, den inre marknaden har ökat näringslivets marknadsandelar och konkurrensen har bidragit till låg inflation. I syfte att understödja en fortsatt positiv utveckling och sänka svenska konsumentpriser bör den fria rörligheten utvecklas och EU:s handel med omvärlden öppnas. Tillsammans med övriga nationer ska Sverige bedriva en politik för jämställdhet, ekologisk hållbarhet, låg arbetslöshet och ökat konsumentinflytande. Våren 2001 ska Sverige inneha ordförandeskapet i EU. Sverige ska företräda Europas intressen. Stora krav kommer att ställas på vår förmåga att jämka samman ståndpunkter och ansvara för att unionen kommer till beslut. Det blir en milstolpe i det svenska Vårt globala ansvar löper parallellt med det europeiska. Världens alla nationer måste samarbeta i solidaritet och insikt om mänsklighetens stora gemensamma utmaningar. Förenta nationerna är och förblir en hörnpelare i svensk utrikespolitik. Reformeringen av FN bör fortsätta. Dess roll vid humanitära kriser måste stärkas. Våldet i Östtimor måste få ett slut. Freden måste säkras på Balkan. Sverige ska bidra till fred och stabilitet i vår del av Europa liksom i övriga världen. Den militära alliansfriheten, syftande till att vi ska kunna vara neutrala i händelse av krig, ligger fast. Det svenska totalförsvaret anpassas till vår tids hot och risker. Förmågan att delta i internationella insatser stärks. Det nya säkerhetspolitiska läget innebär att resurser kan avsättas till andra angelägna behov. Biståndet tillförs ytterligare 1,3 miljarder kronor nästa år. Tillsammans med sparade medel innebär det att det svenska biståndet kan vidgas med 3 miljarder kronor år 2000. En översyn av utvecklingssamarbetets framtida roll ska inledas. Respekten för mänskliga rättigheter ska genomsyra hela vår politik. Tortyr, förföljelse och dödsstraff måste motarbetas i hela världen. Vi får aldrig ta demokratin för given. Den måste ständigt erövras på nytt. Fascism, nazism och rasism kan aldrig tolereras. Vi ska inte glömma det förflutnas fruktansvärda förbrytelser mot människovärdet. I januari står Sverige värd för en internationell konferens om Förintelsen. Det blir första gången stats och regeringschefer från olika delar av världen gemensamt deltar i en sådan samling kring vilka lärdomar vi kan dra av historien. Konferensen blir en tydlig manifestation mot hat och förtryck, för humanismens tidlösa ideal. Fru talman! "Uppgivenhet är farligt. Tveklös optimism är också farligt; det har 1900-talet lärt oss. Men mellan dessa båda ytterpunkter finns fortfarande de levande möjligheterna och det kloka hoppet." Så avslutar Sven-Eric Liedman sin historiska betraktelse Om solidaritet. Vi ska ta med oss det bästa av det gamla in i det nya. Det som gjorde 1900-talets Sverige så framgångsrikt ska inte förkastas. Vi förmådde i samförstånd kombinera utveckling och jämlikhet. Vi förstod att utveckling är jämlikhetens förutsättning och att jämlikhet är utvecklingens drivkraft. För att samhället ska hålla samman och gå framåt måste alla vara delaktiga. Låt oss på tröskeln till ett nytt århundrade enas om visionen att de levande möjligheterna till ökad jämlikhet ska tas till vara och att det kloka hoppet ska fortsätta att leda utvecklingen framåt. I jämlikhet och utveckling växer människan. Då stärks hon i sin längtan att spränga gränser och bygga broar. Då växer hennes solidaritet och ansvarskänsla inte bara för sig själv och sina närmaste, utan också för medmänniskor och kommande generationer. Sverige ska vara ett land där människan har styrkan att se sig själv i andra. Fru talman! Jag vill till kammarens protokoll anmäla följande förändringar i regeringen: Statsråd i Utrikesdepartementet med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete, migration och invandring är fr.o.m. i dag Maj-Inger Klingvall.

Fru talman! Anledningen till att vi från Kristdemokraternas sida begärde denna extradebatt om jordbruket är dessvärre inte speciellt upplyftande. Det handlar nämligen om ett misslyckande som innebär att Sverige som nation ser ut att gå miste om ca 3,5 EU-kassan. Det är ett misslyckande som innebär att den svenska lantbruks och livsmedelsnäringens konkurrensförhållande till omgivande länder ytterligare försämras. Det är ett misslyckande som innebär att omställningen till ett mer miljövänligt jordbruk bromsas upp och att de öppna landskapen riskerar att växa igen. Detta sker ovanpå att regeringen enligt uppgift i budgeten kommer att föreslå en ökad beskattning av jord och skogsbruket och landsbygden med några hundra miljoner. Fru talman! Under lång tid har vi hört ett annat budskap från regeringen och jordbruksministern - att man skulle satsa på lantbruket och att man skulle lätta på den extra skatteryggsäck som Sveriges bönder bär på. Vad är detta värt i dag? Min fråga till ministern är om hon verkligen kan fortsätta att ansvara för en politik som underminerar det svenska jordbruket och därigenom slå ut svenska miljö och djurhållningsmässigt bra producerade livsmedel från marknaden. Känner ministern att det finns trovärdighet kvar gentemot den näring som hon är politiskt ansvarig för, eller drar hon nu någon annan slutsats, eller kommer hon nu att kompensera lantbruket med nationella medel? Det skulle ju vara ett sätt att ta sig ur detta. En annan fråga som jag hoppas att denna debatt skall ge ett svar på är om det finns en majoritet här i Sveriges riksdag för att reparera detta misslyckande. Signaler har ju kommit från regeringens stödpartier om att det inte är acceptabelt med de förlorade miljöoch landsbygdsutvecklingsmedlen. Därför vill jag fråga Jonas Ringqvist och Gudrun Lindvall: Kommer ni att satsa på att vi får nationellt satsade medel för miljöprogram och landsbygdsutveckling?

Fru talman! Centerpartiet har begärt denna särskilda debatt därför att den svenska regeringens agerande i förhandlingarna kommer att resultera i en katastrofal situation för det svenska jordbruket och för den svenska landsbygden. Beslutet innebär att Sveriges bönder går miste om miljardbelopp som skulle ha kunnat användas bl.a. till en fortsatt miljöomställning i det svenska jordbruket. Sverige har av kommissionen erhållit en mycket dålig tilldelning av EU-medel inom ramen för den s.k. landsbygdsförordningen. Denna innebär att viktiga program för t.ex. miljöåtgärder i jordbruket, stöd till mindre gynnade områden, investeringsstöd, stöd till nyetablerade bönder, landsbygdsutveckling, m.m. blir mindre. Förutom minskade möjligheter till en fortsatt miljöomställning blir det alltså sju mycket magra år för svenskt jordbruk om inte regeringens fallissemang i förhandlingarna rättas till här i Sverige. Min fråga blir alltså: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta? Och finns viljan hos övriga här närvarande partier att tillsammans med oss göra någonting som rättar till regeringens agerande? Jag har redan väckt frågan i miljö och jordbruksutskottet, men det vore skönt om vi redan i dag kunde klara upp vilka som vill vara med och se till att det svenska jordbruket får jämförbara konkurrensvillkor så att miljömålen uppnås.

Fru talman! Jag skall börja med att ge fyra perspektiv på dagens debatt. Det första perspektivet: Debatten handlar om EU:s jordbrukspolitik på 2000-talet, och den har ju förberetts under flera år i det som har kallats Agenda 2000. Det handlar om att få kontroll på den ständigt stigande kostnaden för jordbruket i Europa. Det handlar om att göra bönderna något mindre beroende av politiska beslut. Och det handlar om att lyfta fram konsumentintresset. Jordbrukspolitik är nämligen inte detsamma som bondepolitik. Utan konsumenter - inga producenter. Det handlar också om att växla om från stela prisdrivande stöd till miljö och landsbygdsutvecklingsstöd. Det handlar om att ge bonden ett nytt uppdrag i en tid när våra bönder producerar för mycket mat. Det handlar om att möta koncentration och storskalighet som visserligen gör jordbruket konkurrenskraftigt men som om det drivs för långt helt slår ut vissa landsdelar och de mindre jordbruken. Det handlar om att ge en stimulans för de mindre jordbruken och för de avlägset belägna och för dem som i traditionell mening inte är konkurrenskraftiga. Det handlar också om EU:s framtid i ett helt annat och mera övergripande perspektiv. Om vi inte får kontroll över kostnadsutvecklingen omintetgörs utvidgningen. Då finns det inte pengar till några nya medlemsländer. Detta har varit Sveriges uppfattning, och denna har vi drivit under de år som agendaarbetet har pågått. Och vi har fått gehör för en del. Vi har påbörjat en marknadsanpassning, även om det har varit små steg. Vi drog ned prisstöden något. Vår kommissionär Franz Fischlers förslag var steg i rätt riktning, och Sverige stödde honom till allra största delen. Men på en punkt kunde ministerrådet inte enas, och det var det som skulle ha gett mer pengar till miljö och landsbygdsutveckling, nämligen det som kallas för degressivitet, att ta lite grann av direktstöden och föra över det till miljö och landsbygdsutvecklingen för att på så vis motverka storskalighet och koncentration, som jag just sade. Det fanns inte majoritet för det bland jordbruksministrarna. På toppmötet i Berlin gjordes inte saken bättre när Frankrikes president gick in och lade fram förslag som vann gehör och som gjorde att det blev en ännu mindre kaka att dela på för miljö och landsbygdsutvecklingen. Detta, inom parentes, applåderades då av våra svenska bönders organisation. Centern och Kristdemokraterna uttalade också att det låg väl i linje med deras uppfattning. Mer pengar till prisstöd alltså och mindre pengar till landsbygdsutveckling och miljö, eftersom ramen fanns där. Mer pengar till jordbruket som ni nu kräver här innebär mindre pengar till någonting annat. Mer pengar till jordbruket inom EU innebär att det stora EU-projektet, utvidgningen, hotas. Är det verkligen någonting som de två partier som har begärt debatten i dag önskar, att motarbeta en reform som skapar möjlighet att utvidga EU mot gamla Öst och Centraleuropa? Uppenbarligen är det så, och det visar på en förbluffande oförmåga till politisk helhetssyn och konsekvens. Det andra perspektivet: Efter Berlinuppgörelsen med stats och regeringscheferna fanns det 4,3 miljarder euro per år som länderna skulle fördela. Önskemålen från de olika länderna låg på närmare 8 miljarder, dvs.: Det är fler än Sverige som inte har fått sitt önskemål tillgodosett. Efter otaliga förhandlingar med medlemsstaterna och efter bilaterala överläggningar på alla nivåer beslutade kommissionen förra veckan hur fördelningen skulle ske. Alla länder skulle åtminstone få 10 % mer än man i genomsnitt förbrukat per år under den gångna mandatperioden; det var utgångsbudet. Det fick en del länder, t.ex Finland som fick vad man hade förbrukat plus 10 %. Vi i Sverige fick vad vi hade förbrukat men vi lyckades förhandla oss upp till 35 % därutöver. Dessutom räknas summan upp varje år med 2 % under den här perioden. Det tredje perspektivet: Vad betydde medlemskapet för Sveriges bönder? Ja, det betydde, som vi alla vet, en återgång till en reglerad tillvaro. Det betydde en återgång till ett beroende av politiska beslut men det betydde också ekonomiskt ökade intäkter med drygt 2 miljarder per år jämfört med år 1995. Från 1995 och framåt är det ju fråga om 2 miljarder per år. Det betyder också, om man räknar på detta, att varje lantbruksföretag i Sverige i genomsnitt får knappt Sammanlagt handlar det om 16 miljarder per år och om 87 000 jordbruksföretag. Det är ungefär lika mycket som barnbidraget och ungefär lika mycket som föräldraförsäkringen. Man kan också göra en annan jämförelse. Halmstad kommun t.ex. har ungefär lika många invånare som bönder, runt 86 000-87 000. De får i statsbidrag 576 miljoner - 6 813 kr per invånare; detta sagt för att få lite proportion på tilldelningen till landets bönder men också på tal om det här med underminering och katastrof. Det fjärde perspektivet: Vad betyder saneringen av våra statsfinanser för Sveriges bönder? 1995, när vi socialdemokrater tog över regeringsmakten, tvingades vi sanera budgeten; det var nödvändigt. Vi skar i systemen för pensionärerna, för de arbetslösa i akassan, för barnfamiljerna via barnbidragen och för de sjuka via sjukersättningen. I den situationen hade det alltså inte varit möjligt att ytterligare höja bidragen till bönderna. De hade nämligen genom medlemskapet gått med vinst, medan vanligt folk i Sverige - löntagare och pensionärer - fick ställa upp för saneringen. Den genomförda saneringen, som vi ser saken nu, gör också bönderna till vinnare. Bönderna är inte betjänta av 500 % ränta. I dag betalar Sveriges bönder 900 miljoner mindre i ränta än år 1995, så de har också vunnit på detta. Fru talman! Sveriges bönder är sannolikt den grupp som hittills har tjänat mest på EU medlemskapet och den förda ekonomiska politiken. Nästa vecka stärker vi böndernas ekonomi ytterligare i den budgetproposition som då kommer. Det kan vi göra därför att vi har orkat hålla emot särkrav. Vi har orkat se helheten och vi har orkat göra en prioritering.

Fru talman! Som ledamot av jordbruksutskottet är det med bedrövelse jag står här i dag. Vi diskuterar det största jordbrukspolitiska misslyckandet i modern tid, och det är jordbruksministern som bär ansvaret för detta misslyckande. Det var tack vare bönderna som Sverige blev medlem i EU. Om inte bönderna hade ställt upp som de gjorde skulle vi inte ha varit medlemmar i EU i dag - jag vet i och för sig inte hur jordbruksministern ser på detta. Bönderna avgjorde alltså, helt enkelt därför att man ansåg att modernäringen i Sverige skulle ha konkurrensneutralitet i förhållande till bönder i andra länder, samtidigt som marknaden öppnades upp och murarna revs inom EU när det gäller jordbruksprodukter. När det gäller EU:s gemensamma jordbrukspolitik fanns även ersättningarna till jordbruket med i bilden. Vi må tycka bra eller illa om detta men Sveriges bönder ska inte diskrimineras i förhållande till danskar, finnar och österrikare. Det är där som jordbruksministern bär ansvaret för nämnda diskriminering. Fru talman! Eländet började 1994. Den borgerliga regeringen hade presenterat ett regelverk som var bra. Margareta Winberg blev jordbruksminister och vände upp och ned på alltihop. Det innebar kraftiga tidsförluster. Det innebar också att vi fick ett regelverk som det var omöjligt att administrera. Det var så byråkratiskt att man t.o.m. i Bryssel undrade varför Sverige måste vara så byråkratiskt. Är det då underligt att Sveriges bönder inte har vågat utnyttja EU-ersättningarna? Nu säger jordbruksministern i olika sammanhang: Bönderna får skylla sig själva. De har ju inte utnyttjat ersättningarna. Ja, tacka för det, med ett sådant regelverk! Man utnyttjade inte ersättningsnivåerna tidigt nog. Det blev för lite pengar. Vi ser resultatet av detta nu när räkningen kommer. Vi moderater har varnat, bönat och bett om att man ska slå vakt om svenskt jordbruk men Jordbruksdepartementet har varit fullständigt politiskt dövt när det gällt den här frågan. Margareta Winberg säger: Vi har sanerat ekonomin. Det har vi varit överens om. Men hur har det varit med prioriteringen? Jo, den här regeringen har kastat ut miljard på miljard på miljard på s.k. miljösatsningar som vi och många andra ansett vara felaktiga. Man har satsat pengar på att köra sopor med häst i Säffle i stället för att satsa pengar på kulturlandskapet i Småland. Är det en vettig prioritering? Vi anser, fru talman, att det inte alls är så. Sveriges bönder förlorar 3 1⁄2 miljarder kronor under perioden. Det motsvarar ungefär hela nettoinkomsten för bondekollektivet under ett år. Margareta Winberg säger: Vi måste tänka på östutvidgningen. Men då ställer jag frågan: Blir östutvidgningen lättare därför att Sverige får minskad ersättning med 30 %, samtidigt som Österrike får en ökning med 7 %? Det här håller inte. Det resonemang som jordbruksministern här har fört fram är ohållbart. Det handlar inte om EU:s jordbrukspolitik eller om förändringen av EU:s jordbrukspolitik. Ramen måste vi acceptera. Det är fördelningen inom ramen som denna regering har misslyckats med när det gäller att slå vakt om Sveriges bönder. För det första vill jag varna för en ren nationalisering av jordbrukspolitiken eller av vissa delar av denna. Den gemensamma jordbrukspolitiken måste ligga fast. För det andra kräver vi en parlamenatisk beredningsgrupp som ska se till hur vi ska använda de medel som Sverige får. Riksdagen måste ta initiativ till en parlamentarisk beredningsgrupp. Den miljöutredning som nu är presenterad och som varit ute på remiss faller ju platt till marken i och med minskade anslag. Det går inte att använda det underlaget. Det är ju det konventionella jordbruket som ska konkurrera på världsmarknaden och på Europamarknaden med andra bönder som driver effektiva jordbruk. Dieselskatten, skatten för oljan och elen samt handelsgödselavgifterna måste sänkas för att vi ska uppnå konkurrensneutralitet. Här har också jordbruksministern gått ut och misstrott Livsmedelspolitiska utredningen och gett Jordbruksverket i uppdrag att analysera det här, precis som det inte vore tillräckligt analyserat. Konkurserna i jordbruket visar ju detta. Fru talman!

Fru talman! Sverige är ett av de länder i Europa som ligger främst i omställningen till ett hållbart jordbruk, möjligtvis ligger vi allra främst. Vi har ett jordbruk som skapar ett rikt odlingslandskap med en rik biologisk mångfald. Vi lyckas antagligen nå målet om att 10 % av odlingen ska vara ekologisk nästa år. Vi har också lyckats bibehålla ett jordbruk i hela landet. Det här är en utveckling som måste fortsätta. Även om vi nått långt har vi otroligt mycket kvar att göra för att skapa ett hållbart jordbruk. Vi har allvarliga problem med näringsläckage och övergödning. Kemiska bekämpningsmedel hittas i våra grundvatten. De betade markerna och den biologiska mångfalden är fortfarande hotade. Konsumenternas efterfrågan på ekologisk mat är större än vad svenska bönder lyckas tillgodose. För en vecka sedan fattade EU-kommissionen ett beslut som kommer att ha en stor påvekan på jordbruket i Sverige. EU:s bidrag till jordbrukets miljöomställning och till landsbygdsutveckling minskas med åtskilliga hundra miljoner jämfört med vad vi förhandlat oss fram till tidigare. Det är svårt att riktigt se konsekvenserna av det beslutet, men ett par saker står helt klart. Vi kommer att få det svårare att nå jordbrukets miljömål och målet att ha ett jordbruk i hela landet. Den positiva utveckling som vi har haft hotar att sakta ned - eller ännu värre: vända. Det andra problemet är jordbrukets lönsamhet, framför allt lönsamheten för de bönder som har påbörjat miljöomställningen, för dem som odlar ekologiskt och för dem som gör en insats genom att bevara mångfalden i landskapet. Det är allvarliga problem. Det är uppenbart att det är ett misslyckande för regeringen att vi förlorar de här pengarna. Det duger inte med några bortförklaringar om varför det blev så här. Det hjälper, Göte Jonsson, inte heller med anklagelser om att regeringen har misskött sitt uppdrag att bevaka Sveriges intressen i Bryssel, även om det kan vara så. Vad vi behöver är ett ansvarstagande från regeringen och lösningar på de problem som har uppstått. Jag tror inte att det får några större konsekvenser för jordbruket nästa år. Det gamla miljöstödsprogrammet fortsätter ett år till. Vi har tid på oss att lösa problemen, inte mycket tid men ändå en del. Vi måste se på alla möjliga lösningar. Vi måste öppna för alla alternativ för att lösa problemen. Jag tänkte nämna ett par exempel som vi anser att vi måste titta närmare på. Nu när miljöstödsprogrammen naggas i kanten måste vi se över även de andra ekonomiska styrmedel vi har, framför allt skatterna. Vi måste se jordbrukets miljöskatter och de olika miljöstöden som en helhet. Vi behöver se över bekämpningsmedelsavgifter, kväveavgifter och dieselskatten, samtidigt som vi skapar det nya miljöstödsprogrammet. Målsättningen ska vara att nå miljömålen och samtidigt bibehålla eller förbättra det svenska jordbrukets konkurrenskraft. På Dan Ericssons fråga vill jag svara: Vänsterpartiet är inget stödparti till regeringen. Vänsterpartiet är Sveriges tredje största parti, och vi använder den ställningen för att driva igenom vår politik. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit på om jordbrukets skatter. Resultatet av detta kommer att redovisas här i kammaren på måndag, om man nu inte litar på det som står i tidningarna. Diskussionen om skatterna måste fortsätta. Det viktiga är att se diskussionen om jordbrukets skatter som en helhet tillsammans med miljöstöden för att skapa konkurrenskraft och fortsätta miljöomställningen. Den andra diskussion vi nu måste föra på allvar gäller frågan om det som kallas modulering, dvs. att föra pengar från de generella jordbruksstöden till miljöstöden. Vi anser att det är fullt rimligt att vi nu när vi får mindre pengar för över en del av stöden från de bönder som får mest till dem som väljer att utveckla sitt jordbruk i en hållbar riktning. Pengarna kommer att göra betydligt mer nytta i miljöstöden än i arealstöden. På så sätt kan vi stödja svenskt jordbruks utveckling mot konkurrenskraft och mot ekologisk hållbarhet. Jag förutsätter att regeringen är öppen för en diskussion om helheten, om hela jordbrukspolitiken. Vi behöver undersöka alla möjligheter. Allt annat vore oansvarigt med tanke på den allvarliga situationen.

Fru talman! Nyss upplevde vi en av de kraftigaste dimridåer som lagts ut i denna kammare från ministerns sida. I stället för att gå in i en besvärlig sakfråga, där vi kan konstatera att hon har misslyckats, försöker hon diskutera helt ovidkommande saker. Hon tar inte ens diskussionen omkring miljöprogrammet, landsbygdsutvecklingsprogrammet och vad hon kan tänka sig göra för att reparera den situation som vi nu har hamnat i. Hon diskuterar 500 % ränta år 1992 och östutvidgningen precis som om vi utgjorde ett hot mot östutvidgningen. Det är precis tvärtom. Det är tack vare att vi kan ha en vettig jordbrukspolitik i Europa som vi också kan erbjuda östländerna och de centraleuropeiska länderna en utvidgning och skapa förtroende för den utvidgningen. Att skrämma med att vi skall skära ned jordbruksstöden är inte rätt sätt att nalkas den frågeställningen. Jag tror att de flesta i Sverige tror att jordbruksministern på något sätt också skall företräda näringen, slåss för sin näring, slåss för att vi skall få bra villkor så att man skall kunna utveckla det som man faktiskt har det politiska ansvaret för. I stället hörde vi ett anförande där hon försökte måla ut hur mycket bönderna fått samtidigt som de är så få, 66 000-67 000, som Winberg säger. Underförstått att det inte är så mycket att ta hänsyn till. Detta är fullständigt fel syn. Lantbruksnäringen är avgörande för att vi skall ha en landsbygd, att vi skall ha boende i hela Sverige, att vi skall ha sysselsättning. Det är avgörande för livsmedelsindustrin och alla de jobb som finns där. Har ministern inte det synsättet utan negligerar det här och inte ställer sig som en sorts företrädare för att driva jordbrukets intressen och försöka få näringen att växa och exportera produkter, då tycker jag att ministern har missuppfattat sin roll. Låt oss gå in på sakfrågan. 1995 blev Sverige, Finland och Österrike medlemmar i EU. Österrikes och Sveriges jordbruk är ungefär av samma omfattning, medan Finlands är mindre. Det kan då vara relevant att jämföra dessa länder vad gäller utfallet av EU-ersättningar till jordbruk och landsbygdsutveckling. Det är en värdemätare på regeringens förmåga att hävda nationella intressen. Hur utfaller jämförelsen? Jo, Sverige får 149 miljoner euro, Finland 290 miljoner euro, Österrike 423 miljoner euro. I svenska kronor innebär det här en minskning från tidigare ram med 545 miljoner. För Finland är det en minskning med 200 miljoner, medan österrikarna får en ökning med 225 miljoner kronor. Under sjuårsperioden ger det en förlust för Sverige på 3 815 miljoner. Finland får ett plus gentemot oss med 2 415 miljoner och Österrike med 5 390 miljoner. Minskningen för Sveriges del är ca 30 % i förhållande till tidigare ram. Det är det som är det intressanta. Vi kan också ta upp en diskussion om vad som har varit och hur många miljarder vi redan har tappat. Jag tänkte att vi skulle lämna det bakom oss och försöka se vilka möjligheter vi har att faktiskt gå framåt och ta hem mer. Jag kan gärna ta den diskussionen också. Minskningen för Sveriges del är alltså ca 30 % i förhållande till tidigare ram, för Finland ca 7 %, medan Österrike ökar sin del med 7 %. Detta är fakta som ministern inte kan önska eller prata bort, fakta som visar på det misslyckande som jag talade om i min inledning. Orsakerna till misslyckandet är flera. Regeringen tog inte till vara på de möjligheter som EU-avtalet gav, vilket Göte Jonsson mycket tydligt har redovisat. Under flera år slösades möjligheterna bort. Utformningen av miljöprogrammen har gjorts onödigt krånglig, vilket försvårat utnyttjandet, något som också Göte Jonsson redovisade. Sedan vill jag också peka på att i direktiven till utredningen om det nya miljöprogrammet skrevs det in att man skulle se på ett alternativ som innebar en minskning med 1 miljard. Man kan fundera över vad det är för signal att skicka till Bryssel, att vi på förhand räknar med en nedskärning i miljöprogrammen. Sammantaget har vi på grund av detta inte bara en kommande förlust att se fram emot, utan man kan också konstatera att vi redan gjort mångmiljonförluster beroende på regeringens njugghet gentemot lantbruksnäringen. Och kom ihåg: Det handlar inte bara om jordbruket utan också om en mängd andra arbetstillfällen på landsbygden och inom livsmedelsindustrin. En uppskattning säger att varje mjölkboende genererar åtta andra arbetstillfällen. När vi i dag tappar bönder i näringen går mängder av jobb förlorade på grund av regeringens orättvisa jordbrukspolitik. Av dessa jämförelser kan man konstatera att resultatet av regeringens agerande när det gäller EU:s medel för miljöprogram och landsbygdsutveckling inte kan betecknas som något annat än ett misslyckande. På sin tid kunde Carl Bildt faktiskt erkänna att ett misslyckande var ett misslyckande. Men Margareta Winberg: Är det inte bäst att erkänna att detta inte var bra, att man inte fixade det här utan att man misslyckades? Låt oss nu hjälpas åt att reparera misslyckandet. Vi kristdemokrater ställer upp på att försöka att reparera skadorna. Men då är det grundläggande att inse att det hela gick snett och att man nu måste försöka att göra det bättre. Frågeställningen kvarstår: Är ministern beredd att - som nu också EU-kommissionen har sagt vara möjligt - kompensera denna förlust med nationella medel? Såvitt jag förstår finns det redan budgetmedel anslagna.

Fru talman! Alla svenskar kör inte Volvo eller ringer med en mobiltelefon från Ericsson. Ändå bryr vi oss när Ford köper Volvos personbilstillverkning. Vi bryr oss när finska Nokia tar täten i mobiltelefonbranschen och när svenska storföretag hotar att flytta utomlands. Vi borde bry oss lika mycket när svenskt jordbruk konkurreras ut och hotas av nedläggning så att vi tvingas importera mer och mer av livsmedel som vi själva kan producera. Vi måste bry oss när det öppna odlingslandskapet och jordbrukets fortsatta miljöomställning är hotade och därigenom hela den svenska landsbygden. Centerpartiet har varit med och sanerat statens finanser. Nu när det börjar lätta och ljusna vid horisonten är det inte rimligt att landsbygden ska behöva lida i ytterligare sju år på grund av regeringens oförmåga. Jag är alldeles övertygad om att konsumenterna förstår att vi måste ha ett bra svenskt företagsklimat, även för jordbruksnäringen, om vi vill fortsätta att äta svensk mat som har hög kvalitet. Jag och Centerpartiet skräms av regeringens passiva inställning. Regeringen måste börja att göra sitt yttersta så att svenskt jordbruk kan överleva. Eller är regeringsförklaringens mening om jordbruket bara tomt prat? Där står de facto: "Jordbrukets utveckling som näring är en tillgång i den ekologiska omställningen." Är detta bara tomt prat, Margareta Winberg? Sveriges intressen måste på ett kraftfullt sätt försvaras inom EU. I annat fall blir det omöjligt att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle där vi som konsumenter - för det är vi ju alla - gör lantbruket till en framtidsnäring. Regeringen tycks inte ha samma ambition för vår livsmedelsindustri som man har för de andra stora industriföretagen, trots allt vackert tal om jordbruket som en framtidsnäring. Medan regeringen bara pratar riskera man att kvaliteten på vår mat sänks. Man riskerar att det kommer in livsmedel på våra butikshyllor och köksbord som kommer från produktion som bygger på antibiotika och hormoner. Konsekvenserna av de beslut som nu är fattade är alltså - som nämnts flera gånger i debatten - att vi riskerar att tappa ungefär en halv miljard EU-pengar varje år under sju år. Det är mycket pengar för nationalhushållet. Till detta ska läggas att vi under den gångna perioden 1995-1999 har förlorat ca 5 miljarder i EU-medel och den svenska medfinansieringsdelen. Man kan bara konstatera att konkurrensförhållandena för Sveriges bönder och för den svenska landsbygden försämras ytterligare. Risken ökar då för företagsnedläggningar och därigenom en påskyndad strukturomvandling och negativa effekter, vilket får en särskild stor betydelse och negativa sysselsättningseffekter i landets glesbygdsområden. Ambitionerna i det svenska miljöprogrammet måste dras ned, vilket är djupt beklagligt. Också möjligheterna att hålla landskapet öppet minskar påtagligt. I Sverige representerar, som bekant, det öppna odlingslandskapet bara 8 à 9 % av landytan, och det tycker jag att vi ska vara rädda om. Centerpartiets utgångspunkter är att förlorade EU medel - dvs. drygt 500 miljoner kronor varje år - ska kompenseras och att tidigare anslagna svenska budgetmedel självfallet ska ligga fast. Avslutningsvis konstaterar jag att Jonas Ringqvist tycks vara med på vagnen i morgon, och det gläder mig. Därtill vill jag fråga Margareta Winberg om hon efter det anförande som hon har hållit ser det uppnådda resultatet som en framgång för Sverige, för svensk landsbygd och för svenskt jordbruk. Jag ser det inte så.

Fru talman! Den här debatten handlar i mångt och mycket om, eller snarare borde handla om, det europeiska samarbetet, om dess former och villkor. Folkpartiet står sedan länge för ett vassare EU, ett EU som ägnar sig åt färre områden än i dag. Den bästa medicinen mot bristande effektivitet och ifrågasatt legitimitet är att visa att EU kan skala bort sådana frågor som medlemsländerna kan lösa lika bra på egen hand. Att konsekvent hävda närhetsprincipen och föra undan ett stort antal frågor från EU:s beslutskompetens skulle kraftigt stärka unionens ställning bland Europas medborgare. Principen ska vara att endast tydligt gränsöverskridande frågor ska hanteras av unionen. För oss socialliberaler är östutvidgningen den absolut viktigaste frågan för EU under de närmaste åren. Vi accepterar inte en fortsatt förhalning av utvidgningsprocessen. Vi anser att dagens ansökarländer bör komma med så snart som möjligt. En tidtabell för utvidgningen bör snarast fastställas för den första raden av ansökarländer. För att en utvidgning ska kunna bli praktiskt möjlig behövs, förutom ändringar i EU:s författningar, ändringar i den gemensamma jordbruks och glesbygdspolitiken. EU:s jordbrukspolitik har sin upprinnelse i bristen på livsmedel åren efter andra världskriget. Med umbärandena under och efter kriget i färskt minne var det ett viktigt mål att brist på mat inte skulle få plåga européerna i framtiden, men nu är läget det motsatta. En omfattande överproduktion är det stora problemet. Nu är det därför hög tid att börja betrakta den här sektorn som en bransch bland andra, som på lång sikt ska verka utan subventioner och utan gränsskydd. Under alla förhållanden bör det inte vara en uppgift för unionen att bedriva en kostsam jordbrukspolitik. Förutom att den med sin nuvarande utformning utgör ett hinder för unionens östutvidgning, reser den dessutom orättvisa hinder mot möjligheter till handel med tredje världen och bidrar därmed till en osolidarisk ekonomisk världsordning. EU har i samband med utvidgningen en unik möjlighet att genomföra reformer i jordbrukspolitiken - reformer som kommer att prägla hela unionens arbete under lång tid framöver. Det viktigaste är att skapa förutsättningar för att jordbrukare, som vilken annan företagare som helst, ges möjlighet och frihet att på likvärdiga villkor konkurrera med sina produkter på en konkurrensutsatt marknad. Detta förutsätter att både svensk och europeisk politik underlättar för små och nyföretagandet, så att även småskaliga alternativ kan växa fram på landsbygden. Vi socialliberaler vill göra EU till världens bästa miljöorganisation. Då handlar det om ett naturens Europa. Det handlar om ett Europa som bevarar den biologiska mångfalden, ett Europa som bekämpar växthuseffekten och ett Europa som begränsar kemikalieutsläppen. I det här arbetet är böndernas insatser centrala. Den debatt vi för i dag är ett tydligt utslag av en överreglerad jordbrukspolitik. Det är alldeles galet att miljön och utvecklingen på landsbygden blir beroende av en dragkamp om resurser i ett nollsummespel länder och intressen emellan. Och det är ovärdigt Sveriges och övriga Europas bönder att tvingas hugga sig fram i en snårig blankettdjungel i stället för att bruka öppna landskap.

Fru talman! Man kan fundera på vad vi ska använda dagens debatt till. Vi är alla överens om att Sverige ska ha så stort miljöstöd och landsbygdsutvecklingsstöd som möjligt, att den nivå som vi fick vid medlemskapsförhandlingarna är den nivå som vi även fortsättningsvis ska hamna på. Detta är vi alla partier i denna kammare överens om. Är det då meningsfullt att anklaga regeringen för att vi inte utnyttjade 2,8 miljarder i miljöstöd från första året som vi var medlemmar? Är det detta som är det väsentliga? Eller kanske vi ska anklaga Vänsterpartiet för att de var med om den budget där det här stödet sänktes därför att det fanns en vilja att sanera Sveriges ekonomi. Eller ska vi anklaga Centerpartiet för att man, när man kom med i förhandlingarna om budgeten, inte heller ansåg att det fanns utrymme att första året direkt i förhandlingarna skriva upp miljöstödet till 2,8 miljarder? Eller kanske vi ska anklaga bönderna, fru talman, för att de faktiskt inte har utnyttjat de miljöstöd som har funnits möjlighet att söka. 1998 var det miljöstöd som betalades ut knappt 2 miljarder, fast det då fanns en möjlighet att söka 2,8 miljarder. Nej, fru talman, det här är inte väsentligt, därför att det finns förklaringar till varför regeringen inte ansåg sig ha möjlighet att använda 2,8 miljarder från början. Det behövdes en sanering efter det borgerliga budgetbluddret som hade varit under förra mandatperioden, då man hade misslyckats med att klara Sveriges finanser. Det fanns ett skäl att anse att vi inte kunde räkna upp miljöstödet till 2,8 miljarder. Vi i Miljöpartiet skulle önska att det hade gått att göra det, men vi kan förstå att det inte fanns möjlighet. Man kan också förstå varför bönderna inte utnyttjade miljöstödet fullt ut trots att de har kunnat. Det har varit krångliga regler. Vi har också varit motståndare till en del av de stöd som har införts. Men vem ska vi då ge oss på här? Jag skulle önska att den här debatten blev en samfälld protest mot kommissionen. Vi kan inte acceptera från svensk sida att kommissionen hanterar Sverige på detta sätt. Det finns all anledning att ifrågasätta kommissionens sätt att fördela stöden. Först och främst har man över huvud taget inte tittat på miljönyttan. Det är meningen att miljöstöden ska vara ersättningar för det man gör för miljön i lantbruket. Vi vet att en del av våra lantbruk orsakar stora miljöproblem. Tanken är att miljöstöden ska ge ersättning för att man försöker skapa en bättre tingens ordning. Men många länder utnyttjar miljöstöden som rena inkomststöd. Det hade varit på sin plats att kommissionen hade sett över olika länders miljöprogram för att se om det var miljöprogram värda namnet eller om miljöstödet har använts som ett rent inkomststöd. Jag är övertygad om att fördelningen mellan länderna i så fall hade blivit annorlunda. Det finns också all anledning att klandra kommissionen för det hemlighetsmakeri som man ägnar sig åt. Vi vet att det är en byråkratisk organisation där öppenheten inte är det främsta kännetecknet. Men att man skapar en matematisk modell som är fullständigt orimlig när man beräknar hur stort stödet ska vara finns det all anledning att klandra. Vi kan konstatera att Sverige är det land som per invånare betalar högst medlemsavgift. 23 miljarder - ett hisnande belopp - är det som ska betalas år 2000. Utifrån det perspektivet är det rimligt att Sverige får tillbaka de pengar som vi i medlemskapsförhandlingarna har förhandlat oss fram till för landsbygdsutveckling och miljöstöd. Jag skulle önska att resultatet av den här debatten blev att vi samfällt, alla partier, tillskrev kommissionen och talade om att förhandlingsresultatet inte är någonting som partier i Sveriges riksdag accepterar - ni får tänka om. Finns det några speciella skäl för Sverige att kräva det här? Ja, det gör det faktiskt. Tittar vi på svenskt lantbruk och svensk natur kan vi se att vi har en kort odlingssäsong. Det är en kort tid då det är biologisk aktivitet i marken. De svenska jordarna har alltså svårare att bryta ned bekämpningsmedel, som vi tyvärr kan se ökar i användning. Vi har också en kort växtsäsong, vilket innebär att det är svårare att ta till vara kvävet som används. Det läcker ut ungefär 80 kg kväve per hektar i svenska lantbruk, enligt beräkningar av professor Artur Granstedt. Detta beror också på att vi har speciella betingelser - vi har liksom vinter här. Vidare har vi en sur berggrund, vilket innebär att det är svårare i det här landet att kompensera för ett surt nedfall. Det ger också lantbruket väldigt speciella nackdelar. Det innebär alltså att det finns klara skäl till att Sverige får extra miljöpengar och att det svenska lantbruket ställer om till en ekologisk produktion. Det är också rimligt att det i ett miljöprogram ska kunna finnas ambitioner, dvs. att om man vill att alltfler ska ställa om till ekologisk produktion så kan man inte nyttja alla medel första året. Då måste det finns utrymme för dem som kommer år fem. Det här är någonting som kommissionen måste ta hänsyn till. Därför anser vi från Miljöpartiets sida att vi samfällt ska vända oss till kommissionen och säga att vi inte accepterar förslaget och att vi ska ha de här pengarna. Det kanske inte behövs första året, men det ska finnas en bekräftelse från kommissionen om att vi kommer att få öka programmen allteftersom behovet finns för att ligga på nivån 2,8 miljarder i miljöstöd, som kommer att behövas inom ett par år. Det är väsentligt. Det minsta man kan begära är att Sverige får kompensera förlusten med nationella pengar. Hälften av dessa finns anslagna i budgeten, men resten måste vi få kompensation för. Tyvärr är det ju inte vi här som bestämmer detta, utan det är Bryssel. Men komissionen bör få en knäpp på näsan.

Fru talman! Tänk om vi hade haft hur mycket pengar som helst! Tänk hur vi då skulle kunna fördela! Men det är ju ett önsketänkande. Vissa partier tycks dock ha hur mycket pengar som helst - och hade det också under perioden 1991-1994 med känt resultat. Min fråga blir, när jag hör de här önskedrömmarna som ni ju ändå måste vara medvetna om är önskedrömmar: Hur skulle vi ha gjort 1995 när vi gick in i EU? Skulle vi ha skurit ytterligare i sjukersättningen för att bönderna skulle ha kunnat få den framförhandlade ramen? Skulle vi ha skurit i barnbidragen, i a-kassan? Eller var skulle vi ha tagit pengarna? Vi gjorde en politisk prioritering då, och den står jag upp för. Den var korrekt och riktig. Det hade varit politiskt omöjligt att skära ned ytterligare för löntagare, barnfamiljer och pensionärer - som ni i andra sammanhang och andra debatter värnar så väldigt. Det hade varit omöjligt. Därför blev inte uppräkningen till bönderna, när andra fick nedskärningar, större än så. Det blev 2 miljarder kronor plus. Göte Jonsson säger att han har bönat och bett. Jag vet inte vem han har bönat och bett hos. Inte är det hos mig eller hos Jordbruksdepartementet, som det nu heter. Jag blir väldigt irriterad över det uttrycket. Säg hellre den politiska ledningen eller jordbruksministern. Jag tar nämligen ansvar för vad vi har gjort. Både i debatten i EU-nämnden och enligt vad som skymtar fram här skulle det vara tjänstemännen som inte skött sig. Men det vill jag säga att de verkligen har gjort. De har varit oerhört engagerade i det här. De har varit och förhandlat hela tiden, både under agendaarbetet och nu efter beslutet i Berlin. Blir östutvidgningen enklare om Sverige får mindre? Nu är vi där igen: Försök att se helheten! Jag delar Harald Nordlunds uppfattning i långa stycken, och jag tycker att det borde vara en insikt som fler skulle omfattas av. Säger vi i ena stunden att vi är för östutvidgningen och vill att dessa länder som står och klappar på dörren ska få komma in, då måste vi också fråga oss vad som krävs för att de skall få göra det. Det krävs bl.a. en kraftig förändring av EU:s jordbrukspolitik. Annars blir det omöjligt. Det tror jag nog att ni, om ni tänker er för, är medvetna om. Sedan noterade jag en annan sak som är intressant med Göte Jonsson. Han säger att det konventionella jordbruket måste få sitt. Vad han inte sade var att något annat jordbruk inte skulle få sitt. Jag tolkar det som att han tycker att man ska dra ned för det ekologiska jordbruket men se till att det konventionella får sitt. Jonas Ringqvist talar om bortförklaringar. Det är två partier som har bett mig komma hit, och vi ska ha den här debatten i dag för att jag ska redovisa principerna för fördelningen. Det är det jag har gjort. Det är inte fråga om en bortförklaring. Det är en förklaring av hur det har gått till. Så här var det, och så här blev det. Jag har också papper med mig om ni vill se hur alla förhandlingsturer har gått till, hur många gånger vi har sprungit i korridorerna i Bryssel, hur många gånger jag har varit hos Franz Fischler, hur många gånger representationen har varit där och hur många höga tjänstemän från vårt departement som har åkt till Bryssel för att tala om det här och beskriva att Sverige vill ha en stor andel av den här kakan - som ju blev mindre än vi trodde. Så tar Jonas upp moduleringen. Det är intressant. Jag undrar vad Moderaterna, kd och Centern säger om det. Ska vi ta lite av dem som får miljonbelopp från Bryssel? Ska vi ta lite och lägga på landsbygdsutveckling och miljöstöd? Ska vi ta lite av alla eller hur ska vi göra för att i den här situationen få till en bättre utveckling på gles och landsbygden. Det vill jag gärna ha ett svar på, för det är en principiellt viktig fråga. Dan Ericsson talar om dimridåer och helt ovidkommande saker. Jag blir förbluffad. Är östutvidgningen helt ovidkommande? Det trodde jag inte att den var ens för kd. Men uppenbarligen är det så, och uppenbarligen förstår Dan Ericsson inte heller sambandet mellan östutvidgningen och EU:s jordbrukspolitik. Det finns nämligen ett sådant samband, och det måste man orka se även om det innebär att det blir lite mindre pengar till Sveriges bönder precis som det blir mindre pengar till alla andra EU-länders bönder om vi ska vara solidariska med de två miljoner bönder i Polen som vill komma in. Också de vill säkert ha en liten del av kakan. Så säger Dan Ericsson: Titta på Finland och titta på Österrike. Ja, det passar nu att jämföra med de länderna. Normalt när jag står här i kammaren tittar man på Danmark. Då är det synd om de svenska bönderna för att de danska bönderna får så mycket mer. Men kan vi i dag titta på Danmark skulle jag vilja säga att Danmark får 50 miljoner euro och vi 149. Då var det kanske inte så dåligt den här gången om vi jämför med Danmark. Eskil Erlandsson frågar om det är tomt prat i regeringsförklaringen. Det är det självklart inte. Jag återkommer till hur vi ska uppfylla detta.

Fru talman! Jordbruksministern ska inte tro annat än att vi genomskådar debattekniken. Jag har inte kritiserat tjänstemännen. Jag har sagt att det är jordbruksministern som har ansvaret. Jag förutsätter att jordbruksministern ger sina tjänstemän direktiv. Jag har inte kritiserat en enda tjänsteman. Sedan måste vi renodla den här diskussionen och inte blanda bort korten. Vi vet att EU:s framtida jordbrukspolitik måste reformeras. Vi ställer upp på det. Östutvidgningen är nödvändig. Vi ställer upp på det. Men svara mig på en sak, Margareta Winberg. Vad debatten handlar om nu är den gemensamma kaka som kommissionen har beslutat ska fördelas till EU utifrån miljöersättningar och landsbygdsprogram. Det är det vi diskuterar. Och det är i fördelningen av den kakan som Sverige har misslyckats. Är det lättare med östutvidgningen för att Österrike har fått plus 7 % och Sverige minus 30 % när det gäller denna gemensamma kaka? Givetvis inte. Det handlar om samma pengar. Tala klartext - blanda inte bort korten! Det är väl ändå det första man har rätt att kräva av en jordbruksminister. Sedan gäller det frågan om konsumenter och producenter. Det finns i dag inget motsatsförhållande. Vad tjänar Sveriges konsumenter på att österrikarna får mer ersättningar än vad svenska bönder får? Vad tjänar Sveriges konsumenter på att miljön i Österrike värnas bättre än miljön i Sverige? De tjänar inte ett dugg. De förlorar. Försök inte skapa motsättningar som inte finns. Ta ansvar för misslyckandet i stället. Det vore klädsamt. Vad är orsaken till detta misslyckande? Jo, det är det som jag har nämnt tidigare. Margareta Winberg vände upp och ned på regelverket. Vi tappade tid. Regelverket blev krångligt. Låt mig läsa en sak. Här har jag samlingen av regelverk för miljöersättningar. Jag ska bara läsa ett enda avsnitt som Margareta Winberg har signerat. Det gäller åkrar med flikiga naturgivna former, små svårbrukade åkrar. I fråga om att få ersättning för en sådan står det så här: "Åker med flikar och gipar och renar som helt eller till största delen har en bevarad naturgiven form överensstämmande med det förhållande som gällde före jordbrukets motorisering. Åkerkantens längd är betydligt längre än omkretsen på åker vars fältform är anpassad till moderna jordbruksmaskiner. Åkerns flikighetshalt får inte vara mindre än 6." Ärade kammarledamöter! Ta ställning till detta, för att få ersättning för flikiga åkrar! Margareta Winberg! Är det underligt att Sveriges bönder inte vågar söka stöd för flikiga åkrar? Samtidigt vet man att man får betala tillbaka pengar fem år därefter om en av Jordbruksverkets kontrollanter kommer och säger att man inte har skött det här. Då häftar man i skuld fem år därefter. Ta ansvar, Margareta Winberg, för detta misslyckande! För det är det det handlar om i det här sammanhanget. Margareta Winberg! Är det inte dags för en parlamentarisk beredning för att få rätsida på detta? En annan sak som jag vill ta upp är: Vi behöver en hel jordbruksminister - en hel. Margareta Winberg har lastats på också den stora, viktiga jämställdhetsfrågan. Det går inte att förena dessa båda uppdrag, det har vi sett. Nu kräver vi en hel, inte en halv, jordbruksminister.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i en hel del av det som Gudrun Lindvall tog upp. Vi behöver mycket pengar till den svenska miljöomställningen. Vi ska kräva av kommissionen att vi ska få de pengarna. Nu är läget som det är. Men det är läskigt att se: Vi är en folkvald församling i Sverige. Vi är allihop eniga om att vi behöver pengar till miljöomställningen. Vi vill fortsätta på den väg som vi har valt - enigt. Nu är vi överkörda av EU-kommissionen. Vår vilja är underställd EU kommissionens vilja. Det är odemokratiskt. Men det är inte så enkelt. Beslutet är också beroende av den svenska regeringens inställning. Margareta Winberg har en ideologisk vilja att reformera jordbrukspolitiken, och vi i Vänsterpartiet delar den viljan. Vi behöver reformera jordbrukspolitiken för att bidra till en rättvisare världsordning, där svenska bönder inte har orättvisa förutsättningar gentemot andra bönder i andra delar av världen, t.ex. småbönder i tredje världen. Och vi behöver reformera jordbrukspolitiken för att få en miljöomställning i Sverige. Vi behöver en sådan omställning av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Men samtidigt måste den svenska regeringen vara något mer pragmatisk och bevaka de svenska intressena. Det är en svår balansgång mellan omställningen och reformeringen av EU:s jordbrukspolitik och att bevaka de svenska intressena, och den här gången gick det inte så bra. Sverige slutade som förlorare i den reformering som vi precis har genomfört. Den intressanta frågan är nu hur vi går vidare. Det är väldigt mycket prat om varför det blev som det blev osv. Hur ska vi gå vidare? Eskil Erlandsson har tagit initiativ till ett utskottsinitiativ, ett initiativ som i princip är samma gamla visa om jordbrukets ryggsäck; ryggsäcksdiskussionen i förlängning, om man så vill. Ett sätt att plocka politiska poäng är naturligtvis att Centerpartiet visar att man vill göra någonting. Och Eskil Erlandsson tror att jag är med på vagnen. Jag är med på vagnen för att ställa om svenskt jordbruk, för att satsa pengar på en omställning av svenskt jordbruk och för att hitta de lösningar som behövs. Jag är inte med på Eskil Erlandssons vagn för att plocka politiska poäng. Så frågan är: Vad ska hända nu, Margareta? Det är bra att jordbruksministern tar upp frågan om modulering och att hon instämmer att det kan vara en lösning, men den andra punkten, som jag ser som en minst lika viktig punkt, är de andra ekonomiska styrmedel som vi har, nämligen jordbrukets skatter. Hur kan vi använda dem på ett bättre sätt för att kompensera för de förluster som vi har gjort i miljöstödsprogrammet och i landsbygdsförordningen? Är jordbruksministern beredd att diskutera de frågorna också?

Fru talman! Margareta Winberg fortsätter att lägga ut dimma. Risken är att hon själv går alltmer vilse. Det är kanske bättre, innan hon helt försvinner bort, att hon faktiskt tar till sig det som flera nu har uppmanat henne till: att erkänna att hon har misslyckats, men att vi kanske tillsammans kan reparera skadan. Jordbruksministern hävdade här att hon minsann har farit som en skottspole till Bryssel, varit hos Fischler osv. Ja, det är mycket möjligt att det är så. Men det var ju ändå näst intill pinsamt att se nu, under de senaste dagarna, när den som har fått rycka ut för att rädda vad som räddas kunde var LRF:s företrädare, som ändå lyckades utverka ett löfte från kommissionen om att Sverige självt skulle kunna få kompensera för de förluster som vi har fått genom regeringens handlande. Vi har nu fått ett löfte, tack vare det ingripande som LRF har gjort. Men vad gjorde regeringen då? Var fanns regeringen? Är det så att det är lantbruksrörelsen som ska försöka förhandla själv med EU-kommissionen för att det ska bli några pengar till Sverige? Det är en mycket märklig situation. Margareta Winberg var återigen inne på östutvidgningen. Låt mig också slå fast att vi är för en östutvidgning. Men vi ser det som ett problem när ministern faktiskt under årens lopp har målat upp jordbrukspolitiken som ett hot mot östutvidgningen. Det har skrämt väldigt många av de medlemsländer som nu finns för just en östutvidgning. Men det är ju inte på det sättet. Det motsatsförhållande som Margareta Winberg målar upp existerar ju inte. Och sedan vill jag beröra frågan om sjukersättningen. Vi kan ju ta den diskussionen. Socialdemokraterna gick till val på att höja sjukersättningen. Man sänkte den sedan till 75 %, trots kristdemokraternas motstånd. Vi var inte med på några sådana sänkningar. Det handlade om prioriteringar. Detta är självklart - vi prioriterade också då - men de prioriteringar regeringen då gjorde har nu lett till att vi har tappat uppemot 8-10 miljarder, pengar som vi hade kunnat hämta hem från EU-kassan och som skulle ha skapat jobb och sysselsättning både på landsbygden och i livsmedelsindustrin. Detta var definitivt en felaktig prioritering! Jag har lyssnat på Jonas Ringqvist och Gudrun Lindvall. Jag uppfattade inte heller att Jonas Ringqvist var så där väldigt positiv. Han ska nu tillsammans med Margareta Winberg, som jag uppfattade det, redan börja försöka slåss inom det mindre utrymme som man på något sätt redan har accepterat. Ja, men det är ju att ge upp! Ska vi inte försöka ta ett större utrymme att fördela, hellre än att vi nu inom det lilla som är kvar ska försöka slåss inbördes? Det är ju en förödande strategi att redan på förhand ha gett upp. Jag tar gärna till mig Gudrun Lindvalls råd i stället, om regeringspartiet ställer upp på det, nämligen att vi samfällt säger till kommissionen att vi inte accepterar det här och att regeringen säger att vi inte accepterar det här. Vi accepterar inte detta misslyckande, utan vi är eniga i Sveriges riksdag om att vi inte ska ha det så här. Ja, det kanske är en väg att komma fram. Får jag också ta tillfället i akt att ändå peka på något vad gäller innehållet i miljöprogrammet också. Jag utgår fortfarande ifrån att vi ska kunna få en högre nivå och en större volym, men då är det också viktigt med innehållet. Det är då centralt att vi inte tappar bort ekostödet. Det är alltså den konventionella odlingens övergång till mer miljövänliga metoder som ger störst effekt. Så ta inte bort det som Miljöprogramsutredningen föreslog! Se också till att använda den möjlighet som EU-överenskommelsen innebar, så att vi får med oljeväxterna också i miljöprogrammet. Annars tappar vi bort den odlingen. Det var något kort om innehållet i miljöprogrammet.

Fru talman! Vi äter ju gärna svensk mat, mat som är fri från antibiotika, hormoner och salmonella. Den höga matkvalitet som vi har i Sverige förutsätter att vi har ett livskraftigt svenskt jordbruk även i framtiden. Därtill är det ju så att livsmedelsindustrin är vår tredje största industrinäring, mätt i förhållande till antalet anställda. Mäter man produktionsvärdet så är den de facto den andra största industrigrenen i Sverige. Jordbruket och jordbrukspolitiken berör oss alla eftersom vi äter, är sysselsatta och jobbar i olika delar av Sverige. Då går det inte, Margareta Winberg, att ställa grupper, orter och landsändar mot varandra. Det intressanta är att göra en jämförelse med hur det är i andra länder som ingår i den europeiska unionen. Jag tycker inte att jordbruksministern ska tala om en sanering och förbättring som har skett efter EU inträdet. Det var ju ändå så att Margareta Winberg lade fram ett förslag som riksdagen fick rätta till. Winberg lade fram i sin första proposition efter det att vi gick med i den europeiska unionen. Därtill har, som på ett förtjänstfullt sätt sagts här av många, det regelsystem som har skapats kring bl.a. miljöersättningarna inneburit att det varit svårt utnyttja de system som ändå finns. Om regeringen hade hörsammat våra förslag hade det varit möjligt att öka anslutningen till de olika programmen och därmed öka uttaget av EU-medel, men det har regeringen inte gjort. Vi hade t.ex. kunnat höja ersättningsnivåerna för vall och betesmarker, extensiva marker som är viktiga för att bevara och utveckla det öppna odlingslandskapet. Det intressanta är ändå, som någon har sagt här, hur vi kommer vidare. Jag blir förvånad när jag i bästa välvilja har ställt ett förslag i miljö och jordbruksutskottet som kritiseras av Jonas Ringqvist. Antingen har Jonas Ringqvist inte läst förslaget eller så har han läst det och inte förstått, eller så har han läst det och inte velat förstå. Det vore i så fall det allra värsta. Det jag har sagt är att jag vill att miljö och jordbruksutskottet begär hos regeringen att den omedelbart undersöker vad reduceringen av miljö och lantbruksstödet kommer att innebära för svenskt jordbruk. Det är en vänlig begäran om att få veta vad detta innebär för oss. Regeringen bör därefter få i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att kompensera jordbruket så att det får jämförbara konkurrensvillkor och så att miljömålen kan uppnås. Att stå och anklaga mig för att med denna välvilliga och timida begäran vilja ta politiska poänger tycker jag är att ta till för mycket.

Fru talman! Jag vill understryka vad Gudrun Lindvall sade om att kvaliteten i miljöprogrammet bör vara avgörande. Den här diskussionen handlar ju om stödet till miljön och inte om stödet till jordbrukaren. Det gemensamma ansvaret omfattar vårt kulturarv och bevarandet av den biologiska mångfalden. Jordbrukets miljöstöd är till för att bevara ett varierat odlingslandskap och en varierad kulturmiljö. En politik som vill främja landsbygds och glesbygdsutveckling måste för att lyckas vanligen ha en bredare inriktning än stöd till enbart livsmedelsproduktion. Det framtida landsbygdsstödet måste inriktas än mer mot miljövänligt jordbruk. Fru talman! Ett glädjande inslag i utvecklingen är den diskussion som pågår från och inom LRF. Där har man till skillnad från många andra lämnat den ensidiga ryggsäcksdiskussionen. Man har tagit upp en bredare debatt om det svenska jordbruket och den svenska jordbrukspolitiken. Jag är besviken över, fru talman, att den här debatten inte mer handlar om de frågorna. Den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken har inte tagit tillräcklig hänsyn till miljön. En felaktig användning av växtnäring och bekämpningsmedel har skapat problem. Det är av största vikt att bidragssystemet ändras och nya regler utformas för att skapa förutsättningar för en hållbar resursanvändning och ett mer miljövänligt europeiskt jordbruk. En successivt genomförd jordbruksreform skulle ge naturen en chans att läka.

Fru talman! Jag kan konstatera att det är två partier som vågar protestera hos kommissionen. Det var lite! Övriga tycks lägga sig platt för kommissionen. Det tycker jag är fegt. Det är klart att vi ska protestera! Har vi några maktmedel att ta till? Låt oss dra in den delen av medlemskapspengarna som vi tycker att vi ska använda för miljöprogrammet till jordbruket. Tror ni att kommissionen intervenerar, eller vad tror ni att den gör? Naturligtvis måste vi vara tuffa mot den odemokratiska institution som kommissionen utgör. Det är en institution som inte ens vill diskutera hur man prioriterar i sina utgifter. Jag tycker att det är bra att alla partier här visar att de är angelägna om miljösatsningarna i jordbruket. Men låt oss slå fast att det är pengar för att vidta åtgärder för miljön och inte för inkomststöd till jordbruket. Effekten blir naturligtvis att vi inte har råd med så mycket miljönytta. Det är oerhört allvarligt. Tittar man på de pengar som kommer är det ungefär lika mycket som det är prognostiserat att svenska lantbruket skall ta ut för år 1999. Det är allvarligt att det i så fall inte finns en möjlighet till utveckling av miljöstöden i lantbruket. Det måste vi ändra på. Det kom en utredning i somras som alla partier hade möjlighet att tycka till om. Såvitt jag förstått har man inte utnyttjat det. Vi vet ju att Moderaterna anser att miljön är en restpost, så det är kanske inte så angeläget att tycka till. Vi i Miljöpartiet anser att förslaget är bra. Det tar bort mycket av det krångel som finns. Vi anser att det förslaget skall implementeras nu. Det skall stadfästas en nivå på 2,8 miljarder. Det är en klar signal till Bryssel: Vi tänker ha ett miljöprogram på 2,8 miljarder. Sedan skall vi kräva att få tillbaka pengarna från Bryssel. Går inte det anser Miljöpartiet att vi skall lägga på nationella pengar upp till 2,8 miljarder. Nu skall de godkänna det. Det är lite nesligt att Bryssel ska godkänna våra ambitioner, men så är denna union. Går de inte med på det kan vi i Miljöpartiet tänka oss att diskutera en modulering. Det är i absolut tredje hand att ta från arealstöden. Men vi vet att arealstöden i dag med den utformning de har faktiskt är ett hot mot miljön. De skapar ett intensivt lantbruk som påverkar miljön negativt. Därom kan vi väl vara ense. Det intressanta borde vara att fundera på den möjlighet som kommissionen har fört fram. Det finns en uppräkning på 2 % per år plus att man har sagt att de medel som andra länder inte utnyttjar ska det kunna finnas en möjlighet att använda. Kan vi få göra det bör vi kunna komma upp till 2,8 miljarder under den tid som pengarna behövs. I förslaget ligger t.ex. att ekologiskt lantbruk skall öka från 10 % till 20 %. Det görs inte över en natt, utan det kommer att ta några år. Vi från Miljöpartiet anser att vi ska agera som om vi har 2,8 miljarder. Detta feglir att börja diskutera som om kommissionen har haft sista ordet tycker jag är märkligt. Låt oss vara lite tuffa mot Bryssel för en gångs skull när vi faktiskt har så pass mycket på fötterna! Vi kan konstatera att Sverige har ett lantbruk där 44 % av alla lantbrukare säger att de kan tänka sig att ställa om till ekologisk produktion. Det skulle naturligtvis skapa enorma konkurrensfördelar för det svenska lantbruket om vi kunde göra det. Det är bara att konstatera att det importeras livsmedel, men mycket av det som importeras är ekologiskt odlade livsmedel från Danmark. Det sades i vintras att Konsum har tröttnat på att vänta på de svenska bönderna. De svenska bönderna tycks nämligen inte vilja ställa om till ekologisk produktion, så som konsumenterna önskar. Då börjar man importera. Men med ett bra miljöstödsprogram och med en vilja att visa kommissionen att vi menar allvar ska det finnas en möjlighet att skapa ett rejält försprång för svenskt lantbruk från konkurrenssynpunkt.

Fru talman! Jag vill bemöta Eskil Erlandssons tal om att vi riskerar att få in mer mat från utlandet nu. Mycket riktigt är det så, men det är ju också en av poängerna med hela EU. Varor, tjänster och personer ska kunna åka fram och tillbaka och röra sig fritt. Det måste vara en av de kunskaper vi hade när vi gick in i Vad som är viktigt är att konsumenternas förtroende för den svenska maten stärks och att vi får en sådan debatt i Sverige. Jag tror knappast att konsumenternas förtroende för den svenska maten stärks av en debatt som ständigt handlar om att det är synd om bönderna, att bönderna får för lite pengar och att vi måste ge dem mer. Jag tror att konsumenterna till slut tröttnar på den debatten. Eskil Erlandsson säger också i sitt senare inlägg att vi inte kan ställa grupper mot varandra. Det är klart att man måste göra det i vissa situationer när man prioriterar! Det gjorde vi också när vi samarbetade under den förra mandatperioden. Det är alldeles nödvändigt. Allt åt alla går inte. Det är en önskedröm - en vacker sådan, men den går inte att genomföra i praktiken. Politik handlar om att välja, men också välja bort. Det är alldeles riktigt som Eskil Erlandsson sade, att det var Socialdemokraterna och Centern här i riksdagen som gjorde upp om miljöprogrammet då, 1995. Vi gjorde också upp om en del andra punkter. Det var det som var grunden till det värdefulla och goda samarbete som i sin tur möjliggjorde saneringen av svensk ekonomi. Det är jag mycket medveten om, och också mycket tacksam för. Harald Nordlund tar upp den viktiga fråga som vi diskuterar alldeles för lite, nämligen den om vad EU:s jordbrukspolitik betyder för tredje världen. EU:s jordbrukspolitik betyder att vi med skattepengar dumpar maten i tredje världen. Därmed är det inte lönsamt för människorna där att själva producera, utan de dras till storstäderna. Fattigdom och slum blir resultatet. Det blir nämligen billigare att köpa den EU-dumpade maten där än att stanna kvar på landsbygden och själv producera. Detta är djupt osolidariskt och djupt orättvist mot tredje världens folk. Detta är också ett mycket starkt motiv för mig att vilja göra en reformering. Jag delar också Harald Nordlunds uppfattning om att miljöpengar inte är inkomststöd. Det är detta jag försöker få en diskussion om - man ska inte blanda ihop inkomststöd i största allmänhet med miljöstöd. Vad vi nu ber bönderna om - och bönderna är de allra bästa på att göra detta - är det som vi ibland kallar för kollektiv nyttighet. Det handlar om öppna landskap, betande djur, återställande av våtmarker osv. Detta är något vi inte kan räkna med att få gratis, utan det är tjänster som vi nu kan be bönderna göra åt oss. Men då måste vi också vara beredda att betala för dem. I en situation där bönderna producerar för mycket mat som bl.a. dumpas på tredje världens marknader måste vi hitta en ny uppgift för våra svenska bönder tillsammans med matproduktionen. Jag menar att detta är just den uppgiften. Bönderna är de bästa på att sköta vår miljö, men de måste också få betalt för det. Gudrun Lindvall försöker skylla allt på kommissionen. Jag tycker nog att vi är många som får dela på ansvaret. Kommissionär Fischler ville ju från början ha en reform som faktiskt gav mer pengar till miljöoch landsbygdsutveckling, men på grund av olika länders ovilja blev det mindre pengar. Jag ställer alltså inte upp på den ensidiga beskyllningen av kommissionen. Den deklaration som är bilagd beslutet från i onsdags visar att miljöfaktorn ändå börjar finnas med.

Fru talman! Vi är helt överens om att miljöersättningarna är ersättning för miljöinsats. Jag tycker inte att vi behöver diskutera det ytterligare. Sedan kan man ha olika uppfattning om hur man ska fördela pengarna, men det gäller ersättning för miljöinsatser. Om det inte är så kommer inte EU att godkänna att vi får pengarna. På den punkten är vi helt överens. Man kan diskutera vilka insatser som är mest effektiva, och där kommer också frågan om vår gemensamma kaka in i bilden. Jag ställde en fråga till jordbruksministern. Anser jordbruksministern att det är vettigare att satsa miljard på miljard på s.k. miljöprojekt, som vid granskning inte visar sig vara miljöprojekt, än att ge just de bönder som hon här talar om ersättning för gjorda miljöinsatser? Genom misslyckandet nu är det ett faktum att vi får mindre pengar att betala bönderna med för gjorda miljöinsatser. Det är det som det handlar om. Vi får inte glömma det konventionella jordbruket i denna debatt. Därmed inte sagt att vi ska glömma ekojordbruket. Men det konventionella jordbruket är ändå basen i Sverige och basen i andra länder. Det är på den basen man konkurrerar också internationellt. Frågan om u-länderna har tagits upp. Det är en viktig fråga, men den ligger i betydligt vidare cirklar än frågan om hur man utnyttjar EU:s miljöersättningar, där Sverige har misslyckats. Det är en helt annan debatt! I den får man nämligen med WTO, USA:s stora livsmedelsproduktion, Australien och andra som sannerligen inte dumpar mindre än EU. Låt oss föra den debatten när den debatten passar. Fru talman! Hur vill nu Margareta Winberg tackla problemet? Hur ska miljöpengarna fördelas när utredningsförslaget har fallit i och med att ramarna har blivit så mycket mindre? Ett besked på den punkten, tack.

Fru talman! Jag hade med mig två förslag till debatten - två förslag till hur man ska hantera den situation som har uppstått. Först och främst måste vi nu se över jordbrukets skatter. Vi måste använda dem bättre för att nå miljömålen och för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Bekämpningsmedelsavgifter, kväveavgifter och dieselskatt går att använda på ett bättre miljöstyrande sätt. Vi måste se detta i en helhet tillsammans med miljöstöden. Den andra frågan gäller modulering - att föra pengar från de jordbruk som får mest till dem som utvecklar ett hållbart jordbruk. Jordbruksministern har svarat positivt på det ena förslaget. Vi har alltså nått en bra bit redan i dag. Margareta Winberg har två minuter kvar. Jag hoppas att hon använder dessa två minuter till att vara lika positiv till det andra förslaget. Det gäller att lova att se över jordbrukets skatter och se dem som en helhet tillsammans med miljöstöden.

Fru talman! Det är uppenbart att Margareta Winberg, vår jordbruksminister, ser sig lika ofelbar som näst intill påven. Hon har inte kunnat erkänna att ett misslyckande är ett misslyckande. Hon har inte kunnat vidgå detta, utan hon försöker fortsätta att lägga ut dimridåer om än det ena, än det andra. De som får bära bördan av detta är Sveriges bönder. Det är inte synd om bönderna, som Margareta Winberg också säger. Det är faktiskt synd om Sverige. Det är synd om konsumenterna, som i framtiden kanske inte får möjlighet att köpa närproducerade livsmedel som är bra från miljö och djurhållningssynpunkt. Det är alla dessa konsumenter - invånarna i Sverige - som drabbas när lantbruket i Sverige slås ut. Nu har vi då fått ytterligare en stark konkurrensnackdel i och med detta avtal. Och då har jag ställt frågan: Är ministern beredd att göra någonting åt detta? Kan vi tillsammans göra någonting åt detta? Det har inte kommit något besked i den frågan. Då måste man dra slutsatsen att svaret är nej. Det andra jag har frågat är att om ministern accepterar läget och inte tänker göra någonting åt det, är hon då beredd att utnyttja den möjlighet att kompensera med nationella medel som kommissionen har angett finns. Det finns ju redan en del pengar till detta i budgeten. Vi har inte heller fått något besked på den punkten i dag. Detta skapar en väldig osäkerhet i näringen när det gäller investeringsvilja och annat och därmed ytterst för landsbygden. Detta handlar självfallet om miljöersättningar. Det är precis som Winberg säger att det handlar om öppna landskap, och inte minst handlar det om skogliga åtgärder. Det är allt detta vi tappar, och det gör att landsbygden växer igen. Så kan vi inte ha det. Jag hoppas att ministern i sitt sista inlägg ger någon indikation på förändring, antingen högre nivåer eller kompensation via den svenska statskassan.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för att vi har fått till stånd den här debatten. Men egentligen önskar jag att vi inte hade behövt den. Jag önskar att vi inte hade behövt konstatera att Sverige är den stora förloraren i de förhandlingar och överläggningar som har skett i Bryssel. Jag önskar att vi inte hade behövt konstatera att Sveriges bönder inte har samma konkurrensvillkor som sina yrkesbröder i den europeiska unionen. Nu har riksdagens partier i morgon en möjlighet att göra något. Jag förutsätter och hoppas att det då finns en majoritet för att ge regeringen ett uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder för hur man ska kompensera jordbruket så att jämförbara konkurrensvillkor uppnås och så att miljömålen kan uppnås. Tack, fru talman!

Fru talman! Den här debatten är en besvikelse för mig och för oss socialliberaler. Var finns visionerna och idéerna om EU som miljöorganisation? I stället för att försöka plocka billiga och kortsiktiga poäng borde vi ha diskuterat hur vi ska komma bort från att miljön och landsbygdsutvecklingen blir beroende av en dragkamp om resurser. Hur ska vi komma bort från att bönderna tvingas att ägna sig åt blanketter i stället för att bruka öppna landskap? Fru talman! Var finns idéerna om bevarandet av den biologiska mångfalden? Var finns beslutsamheten om östutvidgningen? Var finns solidariteten med tredje världen? Jag har fler frågor. Fru talman! Vi socialliberaler kommer att fortsätta att gå före i den här debatten.

Fru talman! Låt oss skingra en del av dimridåerna. Antalet svenska bönder minskar, men produktionen minskar inte. Det är fortfarande lönsamt att producera mat i Sverige. Avsättningen är garanterad. Vi måste äta. Låt oss också konstatera att i den budgetproposition som kommer föreslås en skattelindring för bönderna. Den debatten kan vi ta då. Jag skulle vilja fråga ministern hur regeringen kommer att agera nu. Det är framtiden som är viktig nu och inte vem som bär hundhuvudet för det ena eller andra. Kommer regeringen att gå till kommissionen och kräva att vi successivt får räkna upp miljöstödet till 2,8 miljarder och hämta hem pengarna för landsbygdsutvecklingen? Kommer regeringen att kräva att vi ska få kompensera förlusten via nationella medel? Det måste vi ju också få ett godkännande för. Eller kommer regeringen att titta på en modulering så att miljöstöden och landsbygdsutvecklingsstöden inte minskar? Jag skulle önska att vi fick svar på dessa frågor. Detta är mycket viktigt för oss i Miljöpartiet. Miljöstöden till lantbruket är den viktigaste delen av de stöd som finns till lantbruket. Det visar nämligen att vi vill någonting för framtiden. För oss är detta självklart. Nu finns det ett överskott i budgeten på ungefär 400 miljoner, de pengar som skulle vara 50 % av stöden som vi förlorar. Vi anser att de pengarna definitivt ska komma lantbruket till del. Men vi är också villiga att se till att vi kan plocka fram den del som EU inte vill bidra med för att kunna kompensera lantbruket upp till 2,8 miljarder för miljöstöden och för att kompensera för de pengar som vi förlorar på landsbygdsutvecklingen. Är jordbruksministern villig att vara med i den kampen? Jag håller med om mycket av det som har sagts om u-länder och CAP, dvs. EU:s jordbrukspolitik. Den utgör faktiskt ett hot mot tredje världen. Det är alldeles självklart att vi måste se över EU:s jordbrukspolitik i ett större sammanhang. Vi i Miljöpartiet anser också att det finns ett samband mellan jordbrukspolitiken, u-landspolitiken och utvidgningen av EU österut. Låt oss återkomma till den debatten som är mycket större än det vi har diskuterat i dag.

Fru talman! Låt mig ge Göte Jonsson rätt på en punkt. Det var väldigt roligt med de flikiga åkrarna, men det är också väldigt knepigt och krångligt. Jag lovar att vi i det nya miljöprogrammet ska ta bort de flikiga åkrarna och den konstiga beräkningen för dem. Sedan vill jag säga en sak till. Det är inte enbart Jordbruksverket som kontrollerar. Man skickar upp personer från Bryssel som är med ute på gårdarna och kontrollerar. Det är en manstark kontrollgrupp. Jag antar att det är män. LRF har inte förhandlat, Dan Ericsson. Det var fullständigt klart redan från början att vi kan skjuta till nationella medel om vi vill. Om vi går ned till Bryssel med det får vi det säkerligen godkänt. Det brukar inte vara något problem. Låt mig avslutningsvis säga att svenska bönder ligger i fronten i EU. De är duktiga och moderna. De använder lite eller ingen antibiotika och inga hormoner. Vi har ingen salmonella. Det är frågor som vi nu kan driva i EU. Sverige är i många avseenden ett modelland i EU på jordbrukets område. Detta har vi gjort med ekonomiska styrmedel, med lagar och med duktiga bönder. Vi har kommit längre än något annat land. Det är klart att vi ska fortsätta att ligga i täten och kombinera detta med det nya uppdrag som flera har talat om. Det handlar om att ersätta bönderna inte bara för att de producerar mat, utan också för att de producerar bra miljö. Jag har förklarat grunden för hur beslutet har kommit till i Bryssel. Det handlar om Berlinöverenskommelsen som då applåderades av de svenska bönderna. Nu ser vi konsekvenserna av den. Vi har konsekvenserna på bordet nu. Under hösten kommer vi att redovisa ramarna för miljöprogrammet, innehållet i miljöprogrammet, om vi eventuellt ska gå in för modulering och om vi eventuellt ska ha en egen svensk nationell ytterligare finansiering. Vi kommer att redovisa detta under hösten.

Följande statsråd deltar: kulturminister Marita Ulvskog, statsrådet Maj-Inger Klingvall, socialminister Lars Engqvist, näringsminister Björn Rosengren och statsrådet Britta Lejon. Kulturministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt ansvarsområde. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras respektive områden inom regeringen.
Fru talman! Min fråga riktar sig till socialminister Lars Engqvist och handlar om utredningen I god tro. Denna utredning är resultatet av ett riksdagsbeslut vars syfte var att hjälpa människor som levt under auktoritärt och destruktivt ledarskap och mått väldigt illa psykiskt av detta. Syftet var också att hitta metoder för att förebygga att människor hamnar i denna situation. Det överlämnades en utredning till regeringen för snart ett år sedan, och den är remissbehandlad. Jag undrar nu: Vad händer med utredningen? Det handlar inte om så många människor i vårt land som behöver hjälp, men de har svårt att få den. Det är angeläget att det händer något med den här utredningen.
Fru talman! Jag kan inte svara kortare än vad jag nu skall göra: Utredningen är fortfarande föremål för beredning i departementet, och vi avser att komma till riksdagen med de förslag som är nödvändiga med anledning av utredningen.
Fru talman! Det är viktigt att denna information kommer ut och vidareförs till dem som berörs av detta. De stödinsatser som finns i dag sker ju på ideell bas, men det borde finnas professionell hjälp att få för dessa människor som har farit väldigt, väldigt illa.

Fru talman! Situationen på östra Timor har upprört en hel värld. Den efterlängtade folkomröstningen har förbytts i blodbad och flykt för tusentals människor, och det internationella samfundet har stått nästan utan möjlighet att påverka. Äntligen har FN:s säkerhetsråd fattat beslutet att ingripa, och Sverige har förklarat sig villigt att ställa sig bakom insatserna. Jag vill, samtidigt som jag hälsar statsrådet Maj Inger Klingvall välkommen i sin nya roll som biståndsminister, fråga den nya biståndsministern: Hur ser regeringen att vi långsiktigt skall kunna bidra till att bygga upp fred och demokrati för människorna på östra Timor som har lidit så mycket?
Fru talman! Jag tror att vi alla har upprörts oerhört mycket över de övergrepp som pågått och pågår mot befolkningen på östra Timor. Avsaknaden av möjligheter att komma dit, att i dagsläget inte kunna följa vad som händer, skapar förstås också en rätt stor frustration och desperation. Trots allt pågår det i närområdet omfattande förberedelser för att både FN och andra internationella organisationer skall kunna gå in med humanitära insatser. Min förhoppning är naturligtvis att vi när möjlighet ges, när freden har kommit och våldet har slutat, skall kunna komma in med ordentliga humanitära insatser och på lång sikt kunna stärka den demokratiska utvecklingen.
Fru talman! Jag utgår från att det svenska stödet kommer att bli massivt och att vi inte bara själva utan också inom FN och EU-kretsen kommer att verka för att så småningom kunna etablera fred och för att människorna där skall kunna leva ett bra liv i självständighet. Som en följdfråga vill jag fråga biståndsministern om regeringen eller delar av regeringen har hunnit fundera på konsekvenserna för andra delar av världen i liknande situationer. Jag tänker speciellt på västra Sahara, som också står inför en folkomröstning, förhoppningsvis nästa år. Vi borde kunna dra nytta av erfarenheterna från östra Timor så att inte den folkomröstningen på samma sätt urartar i blodbad och massaker utan kan gå till på ett värdigt och bra sätt, och dessutom så att situationen efteråt kan bli lugn och fredlig.
Fru talman! Jag tror att det Eva Zetterberg pekar på är utomordentligt viktigt, nämligen att kunna dra lärdom av en sådan här oerhört dyster erfarenhet som den vi har upplevt och upplever när det gäller östra Timor. När samma situation uppkommer nästa gång måste vi se till att det finns en mycket bättre beredskap för att hantera denna.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. År 1996 kom rökheroinet med stor kraft i landet, bl.a. i Norrköping. Jag hade då en debatt med den dåvarande socialministern om vad hon var beredd att göra för att stoppa rökheroinet, som är en ingång till att bli sprutnarkoman. Det handlade om resurser, poliser på gatulangningsnivå, fältassistenter, förebyggande verksamhet, information i skolor osv. Dessvärre gav den debatten inget resultat. I dag kan vi på löpsedlarna i Norrköping läsa att missbruket nu har bitit sig fast och går allt lägre ned i åldrarna. I sommar har fyra sprutnarkomaner dött på grund av överdoser.
Fru talman! Då och då förekommer just den här typen av alarmerande rapporter, inte bara om rökheroinet utan också när det gäller andra droger. Det kanske trots allt är en smula tröst att de dystraste rubrikerna inte täcker hela sanningen. Emellertid har vi nu en del rapporter som pekar på att en del av det tunga missbruket har ökat, i alla fall i vissa grupper. Det betyder att samhället, både staten och övriga samhällsorgan, har ett ännu större ansvar att försöka bekämpa narkotikamissbruket, liksom naturligtvis annat missbruk. Det som nu sker är att vi intensifierar arbetet med de instrument regeringen har. Vi diskuterar den här frågan, tillsammans med andra frågor, i den delegation som arbetar med narkotikamissbruket. Jag är alldeles övertygad om att vi under den kommande riksdagsperioden kommer att få en rad förslag som handlar just om att öka våra insatser, både ekonomiskt och i fråga om en mer utvecklad strategi.
Fru talman! Redan i debatten 1996 sades det på ungefär samma sätt från den dåvarande socialministerns sida. Dessvärre har det inte lett till några resultat. Man har inte tagit fasta på vad de som jobbar ute på fältet med de här ungdomarna säger. Nu på senaste tiden är det 50 ungdomar mellan 15 och 18 år som har omhändertagits bara i Norrköping, och då vet vi att detta finns i hela landet. Det går också ännu längre ned i åldrarna. Det handlar om enkla saker som har föreslagits av dem som arbetar med detta. Det handlar om att stärka arbetet med gatulangningsprojekt - dvs. polisresurser, helt enkelt. Det handlar om fältassistentverksamhet. Det handlar om direkt information ut till skolorna. Det har gått tre år, och nu är det redan för sent för ett antal av de här ungdomarna. Det är därför jag tycker att det råder en väldig senfärdighet från regeringens sida på det här området.
Fru talman! Dan Ericssons hållning tycker jag är en smula dyster. Det är faktiskt aldrig för sent. Jag påpekade att vi i den här riksdagen under den kommande hösten och vintern kommer att få ta ställning till en rad förslag som handlar om att förstärka kampen mot narkotikamissbruket. Det handlar, precis som Dan Ericsson säger, om olika insatser från samhällets sida. Kommunerna har ett mycket stort ansvar. Landstingen har ett stort ansvar när det gäller vården av missbrukare. Staten har ett stort ansvar både när det gäller de polisiära insatserna och när det gäller förebyggande insatser på narkotikaområdet. De enskilda tragedier som har inträffat kan vi naturligtvis inte här göra någonting åt i efterhand, men vi kan faktiskt bestämma oss för att minska dem. Jag är ganska optimistisk till att vi ska ha möjlighet att föra en mer offensiv politik på det området.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Under åtskilliga år har vägunderhållet i Norrland varit eftersatt. I synnerhet gäller detta Norrbotten. Många vägar är nästintill oframkomliga och mycket nära att helt kollapsa. Det är gropar och djupa hjulspår. Man behöver inte köra långa sträckor för att möta sådant. Sämst ställt är det med småvägarna, såväl de belagda som grusvägarna. Vägpolitiken är ju viktig ur regionalpolitisk synpunkt. Dåliga vägar kan vara orsak till att företag drar sig för att etablera sig i glesbygden. Nu gör envisa rykten gällande att anslaget för vägunderhåll i den kommande budgetpropositionen minskar med 400 miljoner kronor nästa år. Samtidigt minskar anslaget i långtidsplanen till nya vägbyggen med 2 500 miljoner.
Fru talman! Får jag börja med att konstatera att vi när det gäller väganslagen och infrastrukturen över huvud taget på grund av budgetsaneringen inte har lyckats uppnå de mål som riksdagen och regeringen har förutsatt. Detta är känt. Det gäller även kommunernas ambition att upprätthålla vägnätet. Men jag vill också konstatera att vi nu kommer att satsa mycket på vägnätet, inte minst när det gäller att förbättra trafiksäkerheten, innebärande att vi under 1999 till 2003 kommer att tillföra 2 miljarder. Det innebär att vi tillsammans kommer att ha 6,5 miljarder kronor avsatta för trafiksäkerhetsåtgärder till år 2003. Min bedömning är att vi också kommer att klara av vägarna i Norrbotten och i andra skogslän. Men det kommer att ta lite tid. Det vill jag också erkänna för kammaren.
Fru talman! Jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall. Den s.k. NIPU-utredningen, som står för Kommittén om ny instans och processordning i utlänningsärenden, överlämnade i våras sitt betänkande Ökad rättssäkerhet i asylärenden till det dåvarande ansvariga statsrådet. En enig kommitté föreslår att en tvåpartsprocess inom de allmänna förvaltningsdomstolarna ska genomföras.
Fru talman! Det här är en utredning som tar sikte på en ny organisatorisk process. Det är en rätt omfattande förändring när det gäller hanteringen av de här ärendena. Saken är den att remisstiden nu är avslutad. Remissvaren har kommit in till departementet och vi håller nu på att gå igenom dem. De kommer naturligtvis att tillsammans med utredningen vara den viktigaste grunden för den proposition som ska skrivas utifrån de här frågorna. Jag kan förstås inte i dag redovisa vad regeringens ställningstagande kommer att bli. Det kommer nu att bli en beredningsprocess. Men tanken är att vi ska kunna lägga fram en proposition någon gång under nästa år. Jag vill ändå berätta för riksdagen att den här utredningen också hade en annan angelägen fråga som uppgift. Det var tvåårsregeln, som gäller möjligheten att få uppehållstillstånd. Där planerar vi en särproposition. Den kommer alltså tidigare än propositionen i själva huvudfrågan för den här utredningen.
Fru talman! Kan jag tolka statsrådet Klingvalls svar på det sättet att den andra frågan kommer upp i en proposition under detta riksmöte?
Fru talman! Ja, eftersom det är en fråga som vi har diskuterat i många olika omgångar och som är oerhört angelägen. Därför kommer det helt enkelt att bli så. Vi bryter ut den delen så att vi kan lägga fram den propositionen under riksmötet med avsikt att den här förändringen ska kunna träda i kraft redan vid halvårsskiftet nästa år.
Fru talman! Min fråga ställer jag till demokratiminister Britta Lejon. I regeringsförklaringen läste statsministern: "Fascism, nazism och rasism kan aldrig tolereras. Vi ska inte glömma det förflutnas fruktansvärda förbrytelser mot människovärdet." Jag tycker att denna markering från statsministerns och regeringens sida var bra. Men jag saknar en faktor. Jag saknar kommunismen, som inte nämndes. Mina frågor är: Hur ser regeringen på kommunismens förbrytelser mot människovärdet? Varför är inte detta nämnt i regeringsförklaringen?
Fru talman! Göte Jonsson refererar till regeringsförklaringen och har kanske inte riktigt uppmärksammat att statsministern i inledningen av regeringsförklaringen nämner just kommunismens förbrytelser mot människorna. Han gör det kanske inte genom ordet kommunism, men genom att visa på den oerhörda betydelse som nedkämpandet av Berlinmuren har inneburit. Han nämner Berlinmurens fall och vad det ideologiskt och praktiskt har betytt för människor, inte minst i Europa. Jag tror nog att om man lyssnade till statsministern när han höll sin regeringsförklaring här i kammaren och om man läst den skriftliga versionen ser man mycket tydligt att regeringens inställning är glasklar på den punkten. Det spelar ingen roll i vilket namn man åstadkommer förbrytelser mot människovärdet. Det är lika avskyvärt under vilken ideologis namn det än sker.
Fru talman! Jag hörde mycket väl talet om Berlinmuren i regeringsförklaringen. Men det är ändå inte detsamma som brott mot mänskligheten. Berlinmuren var ett brott mot mänsklighet och människovärde. Men det är väl ändå viktigt att också markera kommunismen i detta sammanhang, när man säger att vi ständigt måste bevara demokratin. Om jag inte minns fel är det ungefär ett år sedan som det fördes en debatt just om information om kommunismens brott mot mänskligheten. Där var statsministern och regeringen engagerade. Man sade att en sådan information ska ges. Men informationen utifrån de diskussioner som fördes har inte kommit. Det är därför som jag ställer frågan: Har regeringen ändrat uppfattning när det gäller kommunismens brott mot mänsklighet och människovärde? Jag hoppas verkligen att så inte är fallet.
Fru talman! Jag ska be att få lugna Göte Jonsson på denna punkt. Självfallet har vi inte nu, liksom inte heller tidigare under historiens gång någon anledning att rygga tillbaka även inför kommunismens missdåd, missgrepp och övergrepp. Arbetarrörelsen har faktiskt varit en av de stora förkämparna just när det gäller att se att även kommunismen har inneburit sådana övergrepp. Det finns ingen anledning för oss att nu ändra uppfattning på den punkten. Fru talman! Jag är glad över att få informera Göte Jonsson om att det socialdemokratiska partiet för närvarande har en informationskampanj om kommunismens övergrepp på gång. Det vore bra om även andra partier ägnade sig åt sådan informationsspridning och upplysningsverksamhet.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kulturministern om kulturell och historisk kunskap. Just nu pågår en remissbehandling av utredningen om att anta ILO-konventionen om samer som Sveriges ursprungsfolk. I den offentliga debatten tycks vissa remissinstansers synpunkter dominera på bekostnad av vad som faktiskt står i utredningen. I Västerbottens läns remissvar målas en hotbild upp om att 15 000 samer ska invadera länet och börja jaga och fiska hej vilt. Kommunförbundet säger i sitt remissvar att en ratificering av konventionen, tillsammans med föreslagna åtgärder, innebär maktförskjutning och riskerar att skapa nya konflikter. Om vi hade lite mer historiskt baserad kunskap, kanske det skulle bli klart och tydligt att det som vi - samhället - ställde till med på 1600 och 1700-talen är vår sak att lösa. Vill kulturministern verka för att en bättre och mer kulturellt baserad information och kunskap sprids i landet om Europas enda ursprungsfolk samerna?
Fru talman! Det är i huvudsak jordbruksministern som ansvarar för de samiska frågorna. Jag är ansvarig för delar av den samiska kulturverksamheten. Jag kan berätta för Ewa Larsson att vi numera satsar mer i pengar räknat på den samiska kulturen. Vi hoppas att arbetet med att etablera en nationell samisk teater ska kunna realiseras inom kort. Vi fortsätter att på olika sätt stötta det samiska museet Ajtte i Jokkmokk. Vi kommer att i olika sammanhang de närmaste åren - bl.a. i EU-sammanhang - att också sprida större kunskap om samisk kultur och den samiska ursprungsbefolkningen. På hemmaplan uträttar Sametinget ett gediget arbete.
Fru talman! Alla i salen vet, pinsamt nog, att Sametingets ekonomiska resurser inte är så stora - bortsett från att samerna betalar för sina egna döda renar. Detta utgör en stor skillnad från de ekonomiska resurser som samerna har i Norge för att upprätthålla kultur, utbildning och information. Vi är på gång i Sverige. Det är jättebra att det blir mer pengar, men vi är icke i fas. Det verkar som om vi i dag behöver öka den historiskt, kulturellt baserade kunskapen, så att vi förstår varför vi måste ratificera ILO-konventionen och inte kan skjuta frågan på framtiden. Det är klart att det blir problem med markägare. Men de problemen får vi lösa under resans gång. Det är vi som har ställt till med problemen. Vi måste skynda på så att mer kunskap kommer fram nu.
Fru talman! Det är oerhört viktigt med en bred kunskap om våra historiska och kulturella rötter. Det är något som bör finnas med i den ordinarie undervisningen i skolan från lågstadiet och uppåt. Jag tror att det ser lite olika ut i olika delar av landet. Som norrbottning har jag själv växt upp med en ganska gedigen utbildning på den punkten. Min erfarenhet av elever på låg och mellanstadiet i dag visar att det på sina håll fortfarande finns samma gedigna utbud av historiska och kulturella erfarenheter även när det gäller det samiska. Det finns mer att göra. Vi kan säkert lära av norrmännen. Drygt 50 % av de ansökningar om enskilda kulturprojekt som kommer in till Sametinget får medel. Vi vet från andra delar av kulturlivet att mer än varannan ansökan får avslag, det är kanske bara 10 15 % som tillstyrks. Tillståndet är gott - mitt i det faktum att det kan bli bättre.
Fru talman! Mångfald utvecklar sjukvården. Vi vet att personal vill starta eget. Vi vet att de fackliga organisationerna driver på för fler arbetsgivare. Socialministern har medgett att han vill ha mångfald inom primärvården. Däremot har det varit rörigare med beskeden om sjukhusen. Man kan lätt få intrycket av att socialministern inte vill ha sjukhus i privat regi. Fru talman! Jag undrar om socialministern kan berätta vad det i detta hänseende är för principiell skillnad mellan en primärvårdsklinik och ett sjukhus.
Fru talman! Lennart Daléus överraskar mig en smula. Jag vet att Lennart Daléus och övriga i Centerpartiet i själva verket reflekterar över samma problemställning som vi har gjort. Socialdemokraterna i våras innebar fyra viktiga saker. För det första var det en rejäl satsning på primärvården. För det andra var det en satsning på äldreomsorgen. För det tredje var det en utbyggnad av psykiatrin. För det fjärde, som en följd av Centerpartiets mycket bestämda vilja, var det en rejäl satsning på mångfalden. Under budgetförhandlingarna har vi kunnat konstatera att vi tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet har skjutit till ytterligare pengar utöver de 8 miljarder vi kom överens om. Detta innebär att vi kommer att gå mot en ökad mångfald, mot fler entreprenörer, fler privata initiativ i svensk sjukvård. Det är välkommet. Vi kan konstatera följande: I Sverige finns, till skillnad från de flesta länder i Europa, inte något regelverk om vad som ska gälla för drifts och ägarformerna. Vi tycker inte att man behöver ett sådant regelverk för den öppna sjukvården. I likhet med Kanada, socialliberalt styrt, i likhet med Holland och Storbritannien, anser vi att det behövs ett regelverk för driften av sjukhusen. Där arbetar vi med ett förslag som innebär att sjukhusen inte ska drivas av privata vinstintressen.
Fru talman! Socialministern refererar på ett rimligt, bra sätt det vi är överens om när det gäller användningen av medel som kan frigöras i försvaret. Fru talman! Men hjälp mig, fru talman. Han svarar inte på min fråga. Vad är den principiella skillnaden mellan en primärvårdsklinik och ett sjukhus i detta hänseende? Den frågan svarade han inte på. Fru talman! Det finns sjukhus som drivs i privat regi - tre exempel är Vidarkliniken, Ersta sjukhus och Lundby sjukhus i Göteborg. Då har jag en naturlig och precis fråga: Tänker sig möjligen socialministern att kammaren ska lagstifta i frågan? Hur tänker han sig de privata sjukhusen? Tänker han "landstingifiera" de sjukhusen? Vad är det för principiell skillnad?
Fru talman! Lennart Daléus ska passa sig så att han inte hamnar till höger om Margaret Thatcher! I Storbritannien diskuterade man på djupt allvar en ny situation, nämligen att det fanns intresse från stora multinationella företag att köpa in sig i de brittiska sjukhusen. Då sade Thatcher: "Stopp och belägg!" Här möter vi en rad problem. Det gäller rätten till den forskning som bedrivs på sjukhusen, och om principerna för de centrala delarna av sjukvården som sjukhusen står för. Man bestämde sig där - i likhet med vad som hade skett i Kanada - att faktiskt reglera vilka villkor som ska gälla för de företag som ska bedriva sjukhusvård. Sjukhusvård definieras över huvud taget inte i vårt regelverk. Man kan när man läser hälso och sjukvårdslagen konstatera att sjukhus är de institutioner som kräver inläggning av patienter, dvs. slutenvården. Jag tycker inte att vi ska stå till höger om Thatcher. Jag tycker att vi ska göra som kloka socialliberaler har gjort i Kanada, Holland och en lång rad andra länder, dvs. sjukhusvården ska regleras, och privata vinstintressen, multinationella företag och andra företag, ska inte bedriva vården. I övrigt ska vi ha full öppenhet för alternativ och slåss för gemensam mångfald.
Fru talman! Den fråga som nyss diskuterades hoppas jag att vi kommer att få diskutera lite mer utförligt med socialministern i en speciell debatt i nästa vecka. Bland de många uttalanden som socialministern har gjort på sjukvårdsområdet de senaste veckorna har de flesta blivit hårt kritiserade - ofta med rätta. Ett uttalande som inte har blivit kritiserat är den omsvängning som antytts i husläkarfrågan från socialdemokratiskt håll, i och med de uttalanden som socialministern har gjort. Han har t.o.m. nu talat om att det skall bli en ökad etableringsfrihet, om jag har läst rätt i tidningarna. Dock har han haft lite svårt att svara på journalisternas följdfrågor vad det betyder. Därför dristar jag mig att i kammaren ställa frågan till socialministern så här: Kan en ung allmänläkare som går och funderar på att bli husläkare räkna med att kunna etablera sig utan att landstingen har vetorätt i framtiden?
Fru talman! Uppriktigt sagt tycker jag inte att något av mina uttalanden har mött särskilt stark kritik, framför allt därför att de dels är en uppföljning av den överenskommelse som träffades med Centerpartiet om satsningarna i framtiden på att utveckla svensk sjukvård, dels när det gäller stödet till primärvården och utvecklingen av allmänmedicinen och det vi har kallat familjeläkarsystemet faktiskt ligger mycket nära det som Bo Könberg själv utarbetade och lade förslag om. Det betyder att vi vill satsa på en utveckling av svensk sjukvård, med en kraftig satsning på allmänmedicinen och på primärvården och med väsentligt större möjligheter för inte bara allmänläkare utan också andra yrkesgrupper, exempelvis sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra, att etablera sig som entreprenörer. Om jag hade varit som Bo Könberg hade jag sagt: Vad bra! Kanske vi gemensamt kan diskutera vad som krävs. På en punkt har jag mött kritik - och det överraskar mig att Folkpartiet och Centern är tveksamma - och det gäller just formerna för driften av sjukhusen. Men jag är ganska övertygad om att det finns en bred majoritet av svenska folket för att just där bestämma sig för att det privata vinstintresset inte får dominera.
Fru talman! Jag syftade bl.a. på den reaktion som ju har kommit i samband med sjukvårdsministerns framträdande på de s.k. Ystadsdagarna, som väl inte ens sjukvårdsministern själv kan ha uppfattat som speciellt positiva reaktioner. Men låt oss gå över till den fråga jag ställde. Självklart är vi glada att få höra att socialdemokraterna efter alla dessa år nu är för någonting som ligger nära den husläkartanke vi har slagits för i ett kvartssekel. Bakgrunden till min fråga var bl.a. den att ni för fem år sedan avskaffade husläkarlagen, som nästan det första ni gjorde efter valsegern 1994. Min fråga är: Skall man tolka det som sjukvårdsministern har sagt som att etableringsfrihet skall införas? Då kommer vi naturligtvis att stödja det. Vi är nämligen för liberal politik oavsett vem som lägger fram förslagen.
Fru talman! Nej, vi har ingen föreställning om att just på den punkten upprepa husläkarsystemet, dvs. att införa en fri etableringsrätt. Det var ju detta som blev problemet med husläkarreformen. Men man kan nå en ökad etableringsfrihet och ökade etableringsmöjligheter på många andra vägar. Apropå detta med Ystad vill jag bara berätta för dem som tycker att det Bo Könberg sade var lite egendomligt, att jag medverkade i Ystad och talade om våra planer när det gäller sjukvården inför 300 sjukvårdsrepresentanter. Jag gjorde misstaget att försöka vara lite lustig genom att vara fräck på ett humoristiskt sätt. Det misslyckades totalt. Jag läste sedan till min överraskning i tidningen att någon hade sagt att jag var arrogant. Av detta lär man sig att humor är svårt och att om någon tar illa vid sig skall man omedelbart be om ursäkt. Men till egen tröst och möjligen som ett tips till Bo Könberg: Det är skönare lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge.
Fru talman! Låt oss hoppas att det var sjukvårdsministerns humoristiska sida som något missuppfattades och att det inte var så som många tydligen uppfattade det, nämligen innehållsmässigt någonting som man skall akta sig noga för. Kan vi inte få ett svar till den potentielle husläkaren? Kan han eller hon som vill driva husläkarverksamhet och försöka få patienter att komma till honom eller henne, etablera sig utan att socialdemokratiska landsting har vetorätt?
Fru talman! Det kan man inte om det inte införs en allmän fri etableringsrätt. Det är okej att vi gör etablering genom ett avtal med landstinget, men man kan verka för en ökad mångfald genom att kräva av landstingen att de upprättar utvecklingsplaner som innehåller väsentligt större möjligheter för etablering av familjeläkare eller husläkare. Det var på den punkten vi kom överens med Centerpartiet om att utveckla mångfald genom att ge fler möjligheter. Vi skall återkomma med alla dessa förslag i den nationella handlingsplan som vi tänker redovisa nästa år. När det gäller den fria etableringsrätten, såsom Bo Könberg tolkar den, tänker vi inte lägga ett förslag i den riktningen men väl en rad förslag som innebär väsentligt ökade möjligheter att etablera verksamhet.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister I den ökande tillväxt som vi ser nu och tack vare den snabba IT-tätheten och utbyggnaden av den märker vi nu att vi kommer att behöva en väl fungerande logistikkedja. Vi behöver transporter och godshantering, och den här logistikkedjan måste vara miljövänlig, energieffektiv, säker och snabb. Jag har en fråga när det gäller den svenska åkerinäringen. Vi har många exempel på hur den svenska åkeribranschen jobbar seriöst med att få miljöcertifiering och jobbar med arbetsmiljökrav, miljökrav osv. för att hitta rätt i strävan mot en miljövänlig transporthantering i framtiden. Men vi ser också exempel på att den svenska åkeribranschen känner sig hotad och till viss del utkonkurrerad av åkare från andra länder, som kanske inte har samma arbetsmiljökrav och lagar osv. Min fråga är då: På vilket sätt kan näringsministern göra så att den svenska åkeribranschen kan hävda sig i Sverige i framtiden?
Fru talman! Får jag börja med att säga att jag delar uppfattningen att den svenska åkerinäringen har det tungt. Den har det tungt framför allt därför att vi har fått en ökad internationell konkurrens, en konkurrens som inte alltid arbetar på de villkor man skulle förvänta sig. Vad vi har gjort är att vi har bett SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, att se hur den svenska åkerinäringens situation är, och vi har då fått fram ett underlag. Jag vill också säga att vi i budgetpropositionen nu på måndag kommer att presentera en hel del förslag som är bra för småföretagarna, som det finns många av inom åkerinäringen. Där kommer man att få fördelar. Sammanfattningsvis kan jag säga att jag har haft kontakt och kommer att ha ytterligare kontakt med åkerinäringen. Jag räknar med att kunna presentera en strategi för hur den svenska åkerinäringen bättre skall kunna utvecklas.
Fru talman! Vi skall väl inte förekomma den budget som skall läggas på måndag, men jag blir nyfiken på det initiativ som skall tas. Vi vill ju inte att den svenska åkerinäringen skall flaggas ut på grund av andra, kanske oseriösa, åkare. När och på vilket sätt kommer näringsministern att ta detta initiativ?
Fru talman! Som jag sade kommer jag att ta kontakt med näringen och föra en diskussion med dem. Jag har redan startat den. Statssekreterare Birgitta Heijer som ansvarar för detta på departementet kommer att träffa dem redan nu. Jag räknar med att under hösten kunna presentera en strategi där vi tar med en mängd frågor som förhoppningsvis skall underlätta för åkerinäringen i Sverige.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Sverige har i dag ett unikt läge att etablera sig som en dynamisk företagarnation, speciellt inom kunskapsintensiva branscher. För att vi skall kunna utnyttja våra resurser optimalt tror jag att det är nödvändigt att vi ändrar synen på de fysiska personer som startar och driver dessa företag. Jag tänker speciellt på reglerna för personaloptioner och utdelning i fåmansbolag. Som det är i dag missgynnas svenskt ägande till förmån för utländskt, och ägande som kombineras med eget arbete missgynnas. Dessutom ökar skälen för dessa företag att flytta ut.
Fru talman! Vi kommer i budgetpropositionen att presentera en hel del förslag som är bra för samtliga företagare, inte minst småföretagare och även fåmansbolag. Men låt mig också göra det konstaterande att vad vi ser hända nu och vad vi kan bedöma framöver är att vi har en fantastisk tillväxt. Vi har en utveckling där alltfler företag startar och utvecklas, och det gäller på alla områden, inte minst på IT-området. Därmed tycker jag att vi nu kan gå vidare med en mängd frågor, bl.a. den fråga som tas upp här. Jag vill slutligen ha sagt att det handlar om att se en helhet. En fråga löser inte alla dessa problem, utan det är en helhet. Det är det regeringen har ambition att presentera.
Fru talman! Jag fick ändå inte riktigt svar på min fråga. Jag frågade specifikt just om personaloptioner. Jag tolkar näringsministern så, att det inte kommer något förslag som kommer att ändra reglerna för beskattning av personaloptioner i dessa företag. Anledningen till att jag tycker att detta är allvarligt är att det är en förutsättning för en långsiktig tillväxt. Vi har en bra tillväxt i dag, men för att den skall vara uthållig och långsiktig måste man ändra på dessa strukturella regler. Det måste man göra i tid. Därför känner jag mig ganska orolig när jag hör näringsministern tala om allmänna regler för företagen utan att beröra denna fråga specifikt.
Fru talman! Vi kan väl ändå vara överens om att det går bra för Sverige och att vi har en oerhört snabb tillväxt? Jag har stått i denna kammare och diskuterat tidigare, inte minst med frågeställaren. Jag har fått mörka svarta bilder målade. De stämmer inte. Det går utomordentligt bra för Sverige, och vi ser hur inte minst IT-företagen växer. Sedan får vi titta på fråga efter fråga. Som jag sade: Vi kommer att förelägga en hel del förslag, och de kommer att presenteras i budgetpropositionen nu på måndag.
Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till socialminister Lars Engqvist. Det gäller den nationella handlingsplanen för sjukvården som tidigare har diskuterats i kammaren en del. Jag skall först säga att jag är mycket positivt ställd till den. Jag tycker att det skall bli mycket intressant att få en analys och en diskussion runt just framtidens sjukvård i Sverige och runt hur den kommer att se ut. Jag kan också konstatera att ett nationellt råd kommer att inrättas. I rådet skall staten och sjukvårshuvudmännen gemensamt följa handlingsplanens utveckling, vilket jag tror är alldeles utmärkt. Det jag dock saknar är den grupp som är brukare inom sjukvården. Det står att man också skall ha en mer patientfokuserad samt kunskaps och forskningsorienterad sjukvård. Då menar jag att det är viktigt att vi lyssnar till brukarna - patienterna - inom sjukvården. Jag undrar hur ministern har tänkt sig att han skall kunna lyssna till brukarna. Kommer det att ske i en form av brukarråd eller på annat sätt? Jag förutsätter att ministern har haft med den frågan.
Fru talman! Idén om den nationella handlingsplanen har växt fram i diskussionerna om de extra satsningarna, som faktiskt börjar med det jag tidigare har påpekat, dvs. uppgörelsen med Centerpartiet i våras. Vi har talat om den enorma kraftsamling som nu görs kring sjukvården. Vi förhandlar med Landstingsförbundet och Kommunförbundet om inriktningen. Vi har också sagt att det är i de förhandlingarna vi skall diskutera hur det nationella rådet skall fungera. Jag har tidigare gett beskedet att jag förutsätter att det nationella rådet skall arbeta med en särskild grupp eller delegation som representerar personalen, vilket jag tycker är viktigt. Jag skall gärna ta med mig Sonja Franssons idé om att komplettera detta med någon grupp som arbetar tillsammans med det nationella rådet och som representerar patienterna. Jag delar Sonja Franssons uppfattning att det är viktigt, men vi har ännu inte presenterat helheten. Vi skall återkomma till det. Jag skall gärna ta med mig det.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till biståndsministern, men först vill också jag hälsa henne välkommen till den nya och fina uppgift som det innebär att vara biståndsminister. För oss kristdemokrater är biståndet väldigt viktigt. Utgiftstaket, som vi har haft som en plåga, bekymrar inte bara oss utan många biståndsorganisationer och över huvud taget dem som arbetar med denna typ av frågor. Det har inte drabbat bara organisationer utan också enskilda. Oron inför det framtida biståndet kvarstår även när man har läst det som står i regeringsförklaringen. Pierre Schori myntade uttrycket "skammens gräns - 0,7 % biståndsnivå". Min fråga är hur mycket över denna skammens gräns biståndet hamnar nu.
Fru talman! Det fullständiga svaret på frågan om hur stort biståndet kommer att bli och hur stort vi beräknar att det skall bli framöver kan inte ges förrän på måndag i samband med att vi presenterar regeringens budgetproposition. Jag vill ändå säga så mycket att biståndet nästa år kommer att bli avsevärt större än i år. Det beror naturligtvis dels på att vi använder reservationer från i år, dels på tillväxten. Vi har haft en mycket god tillväxt, och vi har också en ny beräkning av bruttonationalinkomsten. Det är faktorer som höjer biståndet och gör att vi hamnar i en helt annan situation nästa år - alltså en bit över de 0,7 %.
Fru talman! Tack för svaret. Även om det nämns en del siffror i regeringsförklaringen får vi vänta till måndagen och se. Det är märkligt att inte fattigdomsbekämpningen nämns när det räknas upp en del viktiga frågor. Jag tror att vi kan vara överens om att det är viktigt hur biståndet används. Vi har inte hur mycket pengar som helst. Jag skulle som följdfråga vilja säga så här: Är statsrådet beredd att verka för ett oberoende utvärderingsinstitut - någonting som Riksdagens revisorer föreslår och som också vi har arbetat för tidigare - för att vi skall kunna få belyst hur biståndet används?
Fru talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att utvärdera biståndet och också arbeta för att det bistånd som vi kommer att ge i framtiden skall vara så effektivt som möjligt. Då tänker jag också på hur biståndet skall se ut i framtiden. Det är en fråga som jag nu naturligtvis kommer att fundera mycket över, också tillsammans med andra - inte minst med de organisationer som gör ett mycket gott arbete på detta område. I arbetet med att se över biståndspolitiken för framtiden kommer ett antal frågor att vara aktuella för mig. Jag skall naturligtvis också tänka över den fråga som Jan Erik Ågren ställer till mig, men jag kan inte ge något besked i dag.
Fru talman! Jag vill för ett ögonblick återvända till trafiksektorn, eftersom vi har den ansvarige ministern här i kammaren i dag. Trafikutskottet hade i förra veckan nöjet att studera trafikpolitik i England. Vi kunde där se att det finns en växande enighet om att lösningen på framtidens trafikfrågor inte är att bygga nya stora motortrafikleder för att tillgodose ett ökat behov av biltrafik - framför allt inte i de stora städerna. Den tanken tycks inte riktigt ha nått fram i Sverige, för nu kan vi se hur lobbyisterna samlar sig för att man skall bygga färdigt de Dennisleder som Centerpartiet och Socialdemokraterna i enighet löste upp häromåret. Jag funderar på hur näringsministern ser på dessa frågor. Vi kan samtidigt se att det runtom i landet, som tidigare har sagts, finns stora behov av att bygga bort och bygga om dödsfällor. Vi har E 6:an i Bohuslän. Vi har E 4:an genom Gävleborg. Vi har E 4:an nere i Markaryd och Ljungby, där man verkligen behöver bygga bort de dödsfällor som återstår. Är näringsministern beredd att ge ett besked för regeringens räkning om att det inte skall bli ett återuppväckt Dennispaket med miljardrullning till motorvägar runt städerna? Är näringsministern beredd att bygga bort dödsfällorna runtom i landet?
Fru talman! När det gäller vägbyggena är det så - det svarade jag på en tidigare fråga - att vi nu omfördelar resurserna på så vis att vi lägger mer pengar på underhåll och på trafiksäkerhet. Som jag sade omfördelar vi nu 400 miljoner per år i fem år från Vägverket, dvs. 2 miljarder. Dessutom har vi fram till 2003 tillfört 6,5 miljarder totalt. Det innebär alltså att vi gör denna omfördelning. Jag vill också säga att vi för en diskussion om PPP, dvs. att vi vill ha andra finansiärer för att kunna komma ifrån de här stora investeringarna via statsbudgeten. Då kan de finansieras på ett sätt som gör att vi får in andra intressenter.
Fru talman! Näringsministern talar nu om att underhåll och säkerhet ska prioriteras. Det tror jag att vi är eniga om. Jag tror också att vi kan nå enighet om att man ska pröva nya finansieringsmetoder. Men vi behöver också enighet om riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken. Jag hade velat ha ett besked från näringsministern om hur han ser på den lobbyverksamhet som nu pågår om nya motorvägsleder som ett sätt att lösa trafikproblemen. Jag, och jag hoppas också majoriteten i kammaren, är övertygad om att detta inte går att lösa genom att man ständigt bygger nya vägar. Däremot behövs pengarna till eftersatt underhåll, till bärighetshöjande åtgärder, till E 6:an genom Bohuslän, till E 4:an i Kronobergs län och i Gävleborgs län. Där borde pengarna satsas, eftersom de behövs där. Jag tycker inte att det finns någon motsättning när det gäller nollvisionen, att minska trafikolyckorna. Tvärtom handlar det just om dödsfällor på dessa vägar som snarast behöver tas bort.
Fru talman! Vi har tagit fram ett elvapunktsprogram där vi tar upp trafiksäkerhetsfrågorna. Det programmet handlar just om att man ska titta på det befintliga vägnätet och ta sig an de olika delar där det är en hög frekvens av dödsfall och svåra trafikolyckor. Det är vår politik, men det innebär inte att vi nu ska ta ställning till att man inte ska bygga motorvägar. Jag kan självfallet tänka mig en motorväg mellan Malmö och Stockholm. Vi har inte motorväg där. Men låt mig säga att detta får komma i andra hand. I första hand måste vi ta hand om det vägnät som har underhållits dåligt under de senaste åren.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturministern. Marknätet för digital TV är allt tydligare ett praktfiasko. Sedan starten för ett halvår sedan har man sålt ungefär 350 dekodrar. För att minska fiaskot höjs nu argumenten för att man ska släcka de vanliga TV sändningarna, de analoga sändningarna. Därigenom tvingar man in TV-tittarna i det digitala marknätet.
Fru talman! I motsats till Ola Karlsson anser regeringen att det är bra med mångfald. Vi tycker att det är bra med en mångfald i ägande och en mångfald när det gäller distribution av television t.ex. Därför tycker vi att det är bra om man kan distribuera TV via kabel, satellit och marknät. Det finns också andra nya distributionsformer. De kompletterar varandra. I dag finns det ett enda distributionssätt som gör att man kan nå alla hushåll; det handlar om marknätet. Ola Karlsson vill digitalisera när det gäller satellit-TV och kabel-TV men icke när det gäller den enda distributionsform som man kan nå alla hushåll med. Förslaget om hur detta arbete ska drivas vidare väntar vi i regeringen på från den digital-TV kommitté som Ola Karlsson själv sitter i. Det är den som eventuellt kommer att komma med förslag om att det analoga nätet ska släckas. Jag ser med spänning fram emot vad Ola Karlsson tänker föreslå.
Fru talman! Först kan det konstateras att kabel-TV och satellit-TV når 99 % av Sveriges hushåll, vilket också redovisas i den rapport som Digital-TV kommittén har tagit fram. Eftersom statsrådet väljer att inte svara på min fråga får jag ställa den igen. Kan statsrådet garantera att ett beslut om släckning av analoga sändningar inte kommer förrän den nu pågående försöksverksamheten är avslutad och utvärderad? Bakgrunden är att det i riksdagsbeslutet mycket tydligt sades att försöksverksamheten skulle visa om det fanns en ekonomisk bärkraft innan man skulle fatta beslut om fortsatta sändningar.
Fru talman! För det första blir jag lite dyster över att Ola Karlsson inte läser det material som hans egen digital-TV-kommitté tar fram. Det finns i dag 700 000 hushåll i Sverige som endast kan ta emot televisionens markdistribuerade sändningar. För det andra är jag helt i händerna på den kommitté som Ola Karlsson själv sitter i. Det är den kommitté som uppenbarligen funderar på om man skall behöva fastställa någon tidpunkt för när det analoga nätet ska släckas. Ola Karlssons partikamrater, moderaterna i Finland, diskuterar en släckning av det analoga nätet till år 2006. Det återstår att se vad Ola Karlsson och Digital-TV-kommittén kommer att föreslå på den punkten innan regeringen över huvud taget kan ta ställning i denna fråga.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till demokratiminister Britta Lejon. I somras var vi flera som deltog i en livlig debatt om huruvida vi ska ha röstplikt i Sverige. Jag tillhör dem som inte tycker att vi ska ha det. Nu har den pliktfrågan efterträtts av en annan pliktfråga, nämligen: Ska vi ha en plikt att bli politiker under några år? Frågan är föranledd av en mycket intressant debattartikel i DN, undertecknad av statsvetaren Olof Petersson och den förre SSU Jag är mycket nyfiken och intresserad av att veta hur demokratiministern ställer sig i den här frågan. Är röstplikt ett bra sätt att stimulera fler medborgare att ta ett politiskt ansvar?
Fru talman! Jag måste säga att jag är lite fundersam över vad frågan handlar om. Uppfattade jag

Fru talman! Tack för förklaringen.

Min och regeringens ambition är självfallet att vi ska bli många fler som deltar i den svenska demokratin dagligen och stundligen i beslut, i kritik av beslut och i framtagandet av förslag i det dagliga politiska arbetet. Detta kan göras på många olika sätt. En viktig del i det arbetet är att det blir fler som har egen erfarenhet av vad det politiska arbetet innebär. Men jag tror att den bästa vägen framåt är den som bygger på frivillighet och egen övertygelse.
Fru talman! Tack för svaret. Jag tycker att det var lugnande att höra detta. Jag är också för att vi ska ägna oss åt politik på frivillig väg. I kampanjen, som jag förstår att demokratiministern funderar över, för att få fler att ägna sig åt politik efterlyser jag att vi lite mer lyfter fram och pekar på glädjen och det positiva med att ägna sig åt politik. Vi är ju många som har hållit på år efter år med det här därför att vi tycker att det är så viktigt. Jag är lika besjälad som demokratiministern av att vi ska få till stånd en mer positiv inställning till politiken. Det kanske vore värt att ha en särskild debatt i kammaren om detta vid ett lämpligt tillfälle.
Fru talman! Jag instämmer med föregående talare.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Den berör det som vi har sett ganska mycket av i medierna, nämligen att andelen stressjukdomar ökar katastrofalt i vårt samhälle. Det är naturligtvis litegrann av en följd av de effektiviseringar, personalminskningar och vinstmaximeringar som har varit ledstjärnan under de senaste åren.
Fru talman! Marianne Samuelsson berör ett problem som sannolikt är ett av de stora nya folkhälsoproblemen. Det är dock en fråga som kommer att sträcka sig över flera olika departement och flera olika politikområden. Jag kan glädja Marianne Samuelsson med att Näringsdepartementet - jag kan informera om detta på näringsministerns uppdrag, tänkte jag säga - faktiskt hade ett arbete för att se över arbetsmiljöfrågorna med det här perspektivet. Vi har ju tidigare betraktat arbetsmiljöfrågor specifikt när det gäller den fysiska miljön men inte tittat på vad den psykiska miljön har betytt. Vi har alltså inte sett arbetsmiljöproblemet på det här sättet. Det pågår också ett arbete i Rehabiliteringsutredningen där man tar upp den här typen av frågeställningar. Det finns alltså en beredskap för att börja arbeta med detta perspektiv på arbetsmiljöproblemen och på den nya folksjukdomen.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsministern angående lönebidragstagare. Vi har i min hemkommun, Emmaboda, ett antal människor anställda med lönebidrag, bl.a. på en miljöstation. Den är dessutom ett föredöme för landet. Dessa människor är mycket beroende av denna anställning också av sociala skäl. Nu har de fått besked om att det inte finns några pengar för fortsatt anställning.
Fru talman! Hela vår arbetsmarknadspolitiska arsenal, eller våra verktyg, kommer att presenteras på måndag i budgetpropositionen. Där ingår också lönebidragen. Men jag kan redan nu säga att vi kommer att förstärka det här.

Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Den budget som regeringen i dag presenterar innebär att vi lämnar ett millennium men framför allt ett århundrade bakom oss. De gångna hundra åren har inneburit en svindlande utveckling av vårt land, från ett fattigt jordbrukssamhälle till ett högteknologiskt välfärdssamhälle. Det är historien om hur tillväxt och rättvisa, utveckling och jämlikhet gått hand i hand. Med denna budgetproposition lämnar vi också 1990-talets ekonomiska kris och efterföljande budgetsanering bakom oss. Sverige kan med tillförsikt och självförtroende möta 2000-talet. Optimism och framtidstro kan bidra till uthållig tillväxt och ett rättvisare samhälle. Vi träder in i ett nytt millennium utifrån en ekonomisk styrkeposition. De offentliga finanserna uppvisar överskott som överträffar uppställda mål, och utgiftstaken hålls. En överenskommelse om framtidens pensioner har träffats med bred parlamentarisk förankring. Vi kan med stolthet konstatera att nettoskulden kommer att vara så gott som borta år 2002 och att bruttoskulden redan nästa år kommer att understiga 60 % av bruttonationalprodukten. Utvecklingen på arbetsmarknaden är stark. Sysselsättningen har under de senaste året ökat med 100 000 personer, och i maj uppmättes den högsta årliga ökningen sedan SCB:s arbetskraftsundersökningar inleddes i början av 60-talet. Regeringens mål om halverad arbetslöshet till 4 % under nästa år kommer alltmer inom räckhåll. Inflationen är bland de lägsta i Europa, och ränteläget är trots internationell uppgång historiskt lågt. Nu handlar det om att vårda och utveckla framgången, att säkra fortsatt sunda offentliga finanser och stabila priser. Det är en förutsättning för en långsiktigt hög tillväxt. Det kräver att vi även i framtiden prioriterar hårt mellan olika angelägna behov och reformer och inte låter utgifterna överskrida våra utgiftstak. Att vårda framgången innebär att ha fortsatt ansvar för de offentliga finanserna också i goda tider. Jag är glad över att regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet med denna budgetproposition tar detta ansvar. Med en stabil ekonomisk grund kan politiken växla över till framtidens utmaningar. De vidgade klyftorna måste minskas, omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle påskyndas och arbetsutbudet och utbildningsmöjligheterna ökas. Samtidigt måste marginaleffekterna minskas. En dubbel orättvisa möter i dag många arbetslösa och lågavlönade, dels svårigheterna att få ekonomin att gå ihop, dels situationen att inte alls eller mycket lite kunna påverka den genom att ta ett arbete eller gå upp i arbetstid. För att 2000-talets första år ska präglas av utveckling och ökad jämlikhet krävs en samlad politik för tillväxt och rättvisa. Därför fullföljer vi satsningarna på ökade resurser till en bättre skola, vård och omsorg om barn, äldre och sjuka. Den starka tillväxten i kombination med de insatser vi gör via höjda statsbidrag innebär kraftiga resurstillskott för kommunsektorn. Över en femårsperiod från år 1996 till år 2001 handlar det om en nivåhöjning på över 80 Samtidigt är det viktigt att betona att det finns betydande regionala obalanser. Medan delar av landet präglas av hög tillväxt och växtverk har andra delar problem med vikande skatteunderlag och en åldrande befolkning. Vi kan inte acceptera att landet splittras. Tillväxt och rättvisa skall prägla hela Sverige. De beslutade generella höjningarna av statsbidragen ligger fast, men framöver kommer det att krävas en växling från generella till mer riktade insatser. Därför anslås sammanlagt 4 miljarder kronor till det arbete som Kommundelegationen skall bedriva tillsammans med utsatta kommuner och landsting. Ett annat exempel på riktade insatser är den vårdsatsning som kommer att göras kommande år när pengar frigörs från försvaret. Totalt handlar det om 8 miljarder kronor över en treårsperiod med början år 2002. I denna proposition föreslår vi ytterligare 1 miljard kronor i en särskild vårdsatsning redan år 2001, dvs. Parallellt med förstärkningar i skolan, vården och omsorgen kan vi nu också sänka skatter för tillväxt och rättvisa. Vi gör det med egna pengar, inte lånade. Utrymmet för fortsatta sänkningar kommer att stämmas av årligen och noga avvägas, dels mot det budgetmässiga utrymmet, dels mot vad samhällsekonomin tål utan att gå i kapacitetstaket och leda till en skadlig pris och kostnadsutveckling. Löneavtal som går utöver vad samhällsekonomin tål skulle undergräva den ekonomiska politiken och tvinga regeringen att hejda en farlig utveckling. Regeringen räknar med att parterna på arbetsmarknaden kommer att axla det ansvar som åvilar dem. De egenavgifter som är en del av finansieringen av det nya pensionssystemet har under saneringsåren inneburit en tung börda för framför allt låg och medelinkomsttagare att bära. En större del av deras inkomster har gått åt till att betala dessa avgifter än vad fallet är för höginkomsttagarna. När nu ett utrymme växer fram att sänka skatter är det regeringens bestämda uppfattning att de som burit de tyngsta bördorna, låg och medelinkomsttagare, är de som ska stå först i kön när kompensation för uppoffringar kan betalas ut. Därför föreslår regeringen att man i ett första steg ska kompensera för en fjärdedel av egenavgifterna genom en skattesänkning på motsvarande belopp fr.o.m. nästa år. Förutom att det är fördelningspolitiskt rättvist och en rättvis skattesänkning är den också sund ur tillväxtperspektiv. Skattesänkningen minskar marginaleffekterna för framför allt lågoch medelinkomsttagare och bidrar därmed till ett ökat arbetskraftsutbud och förbättrade tillväxtförutsättningar. Att kunna påverka sin ekonomiska situation genom eget arbete är också en viktig rättvisefråga. Så tydligt hänger tillväxt och rättvisa ihop. För att minska andelen inkomsttagare som betalar statlig skatt föreslår vi att brytpunkten justeras upp. Det långsiktiga målet är att återgå till principen från skattereformen, att andelen inkomsttagare som betalar statlig skatt ska vara 15 %. Vi föreslår dessutom en rad förbättringar i företagsbeskattningen. Reglerna för användandet av periodiseringsfond blir generösare. Flertalet stoppregler avskaffas. Kupongskatten på utdelning i utländska bolag slopas. Förslag kommer om lättnader i beskattningen av utländska experter som tillfälligt vistas i Sverige. Reglerna för beskattning av fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, kommer att ses över. Sammantaget sänks skatten för företag med ca 3 miljarder kronor nästa år och med ca 5 miljarder kronor år Regeringen söker största möjliga förankring kring en framtida skattepolitik här i riksdagen men också ute i samhället i övrigt. Arbetsmarknadens parter spelar här en viktig roll. I sitt förslag har regeringen därför försökt att väga samman olika intressen, förslag och synpunkter som framkommit i debatten. LO:s och TCO:s synpunkter på inkomstskatteområdet har särskilt vägts in. Regeringen har också lyssnat till de synpunkter som bl.a. Företagarnas Riksorganisation och andra representanter fört fram när det gäller företagens skatter. I och med denna budget fullföljer vi de höjningar av barn och studiebidrag som vi tidigare utlovat. Den 1 januari nästa år höjs barnbidraget och studiebidraget med 100 kr per månad. En lika stor höjning kommer att ske den 1 januari år 2001. I syfte att ytterligare minska marginaleffekterna och öka arbetskraftsutbudet och förutsätningarna för tillväxt avser regeringen att driva frågan om införandet av maxtaxa i barnomsorgen vidare. En sådan reform stärker rättvisan och möjligheterna till en egen försörjning för många småbarnsföräldrar, i praktiken oftast kvinnor. I socialdemokratins 2000-tal ska alla som vill och kan ges förutsättningar att försörja sig genom arbete. En arbetsgrupp inom Regeringskansliet lägger inom kort fram en rapport med förslag om maxtaxa, allmän förskola och rätt till dagisplats för barn vars föräldrar är arbetslösa. En proposition planeras till våren. Med de förslag som vi lägger i denna budget kommer de som har de lägsta inkomsterna att få den största ökningen av sina disponibla inkomster. Effekterna av kompensationen för egenavgiften, höjd brytpunkt, skattereduktioner för låginkomsttagare, höjt barnbidrag och sänkt fastighetsskatt för hyreshus innebär att den tiondel som har de lägsta inkomsterna får en förstärkning motsvarande 3 % av den disponibla inkomsten. Den tiondel som har de högsta inkomsterna får en ökning som motsvarar knappt 1,4 % av den disponibla inkomsten. Förslagen i budgetpropositionen stärker kvinnors ekonomi något mer än männens ekonomi. Förslaget om att personer över 65 år ska få behålla rätten till assistansersättning innebär en ökad trygghet för en i dag utsatt grupp. Ett detaljerat förslag kommer under nästa år. Regeringen föreslår också att biståndet höjs med 1,3 miljarder kronor. Därmed uppnås målet om Utmaningarna när vi lämnar 1900-talet bakom oss och går in i 2000-talet är stora och inspirerande. Det gäller inte minst på miljöområdet där regeringens mål är ett samhälle i ekologisk balans. Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen till en miljömässigt hållbar utveckling. En viktig del i den omställningen är den gröna skatteväxlingen. De första stegen togs redan i skattereformen 1990 men nu är det dags att ta ett steg till. Därför höjs skatten på diesel, el och kärnkraft, samtidigt som resurser till kompetensutveckling i arbetslivet frigörs och jordbruket får sänkta skatter. För att ytterligare stimulera utvecklingen mot ett hållbart Sverige föreslår regeringen ytterligare resurser till kalkningsverksamhet, till arbetet med att bevara den biologiska mångfalden, till Kemikalieinspektionen, till utveckling av teknik för framtidens miljövänliga fordon och till investeringsstöd för termisk solvärme. Fru talman! Sammantaget innebär budgetpropositionen att Sverige kan ta steget in i 2000-talet med optimism och framtidstro. Med oss tar vi en minskande statsskuld, en sjunkande arbetslöshet, ökade resurser till skolan, vården och omsorgen samt ett batteri av åtgärder för att stärka rättvisan och tillväxten. Många viktiga frågor står på 2000-talets dagordning. Sverige står väl rustat att ta sig an den utmaning som ligger i att skapa förutsättningar för en lång period av tillväxt och rättvisa.

Fru talman! Det finns alltid många som vill avfärda debatten om människors vardag som en simpel debatt om siffror och tabeller. Det är ett gammaldags överhetstänkande präglat av föreställningen att människors egen trygghet är mindre viktig än den trygghet som den politiska makten kan erbjuda. Det handlar om maktfullkomlighet när politiker förbehåller sig rätten att styra över andra människors vardag - över deras sjukvård, skola och välfärd - med hjälp av bidrag och skatter i form av just siffror som gör människor beroende av den offentliga makten i stället för av den egna kraften. De debatter som i denna kammare handlar om pengar och siffror gäller nämligen i människors vardag något mycket mer än pengar och siffror. Det handlar om något så enkelt men också så viktigt som att familjen en fredagskväll ska kunna prata om vad man ska göra tillsammans på lördagen utan att behöva oroas för hur man ska klara nästa veckas ekonomi. Det handlar om något annat, om något så enkelt men så avgörande som att köpet av en ny jacka i stället för den den gamla inte ska skapa så stora problem att det förstör nöjet med att gå ut tillsammans för att handla den. Det gäller värdigheten och självförtroendet hos oss som medborgare. Det är vad de siffror, tabeller och skatter som vi debatterar här i riksdagen i verkligheten handlar om. Sverige behöver en politik där trygghet inte betyder så stora och så många bidrag som möjligt, utan där trygghet betyder att man ska behöva så få och så små bidrag som möjligt. Det är den fria ekonomin som lägger grunden för en sådan välfärdens utveckling. Det är företagandet och jobben, inte bidragen och utgifterna, som skapar välstånd. Fru talman! Det är i detta perspektiv som budgetpropositionen måste bedömas. Det går bra för Sverige. Den svenska ekonomin ser i dag bättre ut än förra året och bättre än i våras. Det är en glädje för var och en i vårt land när det går bra, för det innebär att fler kan få arbete och att fler har möjlighet till en bättre vardag. Men en regerings ansvar går längre än till att glädja sig åt en världsekonomi som är starkare än vad många trodde var möjligt för bara ett år sedan. Det är nu som det gäller att bygga på de erfarenheter som ligger till grund för att det går bra för Sverige. · Det handlar om saneringen av statsfinanserna, som påbörjades i det tidiga 1990-talet. Därför är det allvarligt att regeringen i stället för att fullfölja saneringen av statsfinanserna ökar statsutgifterna. Det är i själva verket så att regeringen tvingas konstatera att med den förda budgetpolitiken spricker utgiftstaket om inget annat görs. Man tvingas redovisa att statsbudgetens underliggande underskott, när engångsförändringarna tagits bort, blir över 40 miljarder år 2000 och över 50 miljarder år 2001 - när ekonomin går som bäst. · Det handlar om de förutsättningar som medlemskapet i Europeiska unionen skapat för människor, för företag och för den ekonomiska politiken. Därför är det oacceptabelt att regeringen trots medlemskapet ställer sig vid sidan om kärnan i det europeiska ekonomiska samarbetet. · Kampen mot inflationen har varit framgångsrik. Trots det har regeringen valt att utforma budgetpropositionen i ett politiskt beroende till partier som vill att inflation ska vara ett politiskt alternativ till en ansvarsfull strukturpolitik. Det leder bl.a. till att regeringen i frågan om en gemensam europeisk valuta inte har någon åsikt. Fru talman! Den politik som ligger till grund för att det går bra för Sverige har utformats bland de partier som bejakar tillväxt, företagande och europeiskt samarbete, och den har bekämpats av de partier som regeringen nu stöder sin politik på. Det är dessa partier som nu tillåts blockera en politik för företagande och tillväxt, som avvisar en ny arbetsrätt och en flexiblare arbetsmarknad som kan möjliggöra just den sundare löneutveckling som Sverige behöver samt som driver fram ökade utgifter och nya regleringar - just en sådan politik som i slutet av 1980 talet förde Sverige in i 1990-talets problem. Fru talman! Att det går bra för Sverige får inte undanskymma att det finns alldeles för många som det går dåligt för i Sverige, samtidigt som det finns alldeles för få som det går bra för. En regering som vägrar att se de problem och de utmaningar vi står inför kommer inte att kunna föra en politik som lägger grunden för att det ska gå bra för fler människor i vårt land. Det finns i regeringens budgetproposition inte ett ord om den växande segregation som låser människor i utanförskap och bidragsberoende och som lämnar vårt samhälle utan det kunnande, det arbete och den kreativitet som vi skulle kunna få. Och det finns därför ingen politik för en ökad social rörlighet. Det finns ingen analys över det faktum att vi har en långsiktigt växande försörjningsbörda, där en allt mindre del av befolkningen får försörja en allt större del. Det finns därför ingen politik för hur vi ska öka tillväxten av nya jobb och nytt företagande så att vi därmed långsiktigt kan bekämpa arbetslösheten som ett samhällsekonomiskt fenomen. Det står inget om det faktum att vi har ett minskat nyföretagande. Därför finns det ingen politik för att fler ska vilja bli företagare. Regeringen låtsas som ingenting när det gäller en av de större förändringarna i svensk ekonomi, nämligen utflyttningen av företag, företagande och företagsägande. I stället för att agera mot denna utveckling fördjupar regeringen den politik som redan har försvårat för företagandet i Sverige, bl.a. genom kärnkraftsavvecklingen, cementeringen av den nya värnskatten och fortsatt dubbelbeskattning. I budgetpropositionen nämns inget om att vi ser samma tendens till utflyttning av företag i det nya och framgångsrika IT-företagandet. Frågor som personaloptioner, riskkapital och förmögenhetsskatt nonchaleras därför helt och hållet. Det kommer att drabba Sverige och svenskarna. Det finns i budgetpropositionen ingenting om den utmaning som utvecklingen av den nya ekonomin med globalisering och Internet innebär för Sverige som nation och som land. Det påverkar inte i någon del regeringens analys av skattepolitiken. Därför finns inga åtgärder för att Sverige ska kunna hävda sig i en globaliserad ekonomi med stark tillväxt och rörliga skattebaser. Borde inte en regering som har ansvar för landet tänka igenom vad det innebär att skattebaserna nu blir rörligare och rörligare. Den enda hänsyn man tar till detta är man sänker skatten för utländska företags kupongägande och utländska experter, men man gör inte det för de företag och det företagsägande som borde växa fram i Sverige. Fru talman! Budgetpropositionen är som ett företags årsbokslut men utan affärsidé. Man räknar samman pengarna och delar ut de överskott som uppstår på grund av olika effekter: lite ökade statsbidrag, lite ökade barnbidrag, lite sänkta skatter för hushållen, lite sänkta skatter för utländska företag och för utländska experter. Vidare: inga skattesänkningar som vänder nedgången av nyföretagande, inga skattesänkningar som ökar investeringar och företagande, inga skattesänkningar som stoppar utflyttningen av företag. I stället höjer man skatter som påskyndar utflyttningen. Man föreslår inga skatteförändringar som gynnar svenskt ägande av företag i Sverige. Snarare skapar man skatter som missgynnar ägandet av företag i Sverige. Den mest konkreta åtgärden vad gäller det svenska företagsklimatet - avvecklingen av kärnkraften - låtsas regeringen knappt om i budgeten. Det finns ingen analys över konsekvenserna för den svenska energiintensiva industrin, trots att regeringen bara behöver tala med socialdemokratiska kommunalråd runt om i landet för att höra oron för vad som händer i bygderna runt omkring i vårt samhälle. Och till skillnad från de höjda energiskatterna finns kostnaderna för att avveckla Barsebäck inte ens med i budgeten. Fru talman! Regeringen för en låt-gå-politik där varje tillväxtfrämjande åtgärd blockeras av antitillväxtpartierna, där varje företagspolitisk reform stoppas av en antiföretagarkoalition i regeringspartiets stödtrupper och där Europapolitiken passiviseras av anti-Europapartierna. Resultatet ser vi i dagens budgetproposition: inga strukturella reformer, inga tillväxtfrämjande reformer, ingen offensiv politik, bara passiv taktik. Det är en politik som drabbar människors välstånd och välfärd. Det är en politik som slår hårt den dag ekonomin inte går så bra som den går i dag. Det är en politik som inte är ansvarsfull. Därför behöver Sverige en ny ekonomisk politik. Det är den ekonomiska friheten som lägger grunden för välfärdens frihet. Den politiken vill vi moderater lägga till grund för det parlamentariska arbetet i Sveriges riksdag när vi behandlar denna budgetproposition.

Fru talman! I dag lägger regeringen och tre samverkande partier en bra budget på riksdagens bord. Det är knappast oväntat för någon att jag skulle säga det. Det är ungefär som att titta på TV hemma och se när TV-kocken Jan Boris Möller säger: Jag använder alltid de här kryddorna, men det har jag betalt för att säga. Det väntar ni att vi ska säga, visst. Men ingen kan faktiskt förneka att det är en positiv budget. Den inrymmer nya satsningar för gemensam välfärd, samtidigt som vi kan sänka skatten genom att börja kompensera för de orättvisa egenavgifterna. Det skulle faktiskt vara mer oväntat om vi i de samverkande partierna inte klarade att lägga fram en bra budget i det här ekonomiska läget. Den föregående talaren Gunnar Hökmark säger att Vänsterpartiet och jag står i vägen för ekonomisk tillväxt. Om jag har stått i vägen för tillväxt har jag i alla fall blivit rejält överkörd. Tillväxten rusar ju på så det knakar. Men jag står inte i vägen. Vi driver på för denna uthålliga tillväxt. Ekonomin går bra, bättre än vad vi trodde i våras, långt bättre än vad den borgerliga oppositionen spådde förra julen. Minns ni som var här i riksdagen vid jul förra året att man talade om att det var död, bedrövelse och mörker? Så blev det inte. Vi spådde fel i våras, det går bättre än väntat. Varför går det bättre nu i höst än i våras? Då ska vi kanske vara lite ärliga. Det är inte på grund av nya politiska beslut. Riksdagen har varit åtskild, det vet vi allihopa. Regeringen har haft sin semester. Det har inte fattats några politiska beslut. Orsakerna är helt enkelt ökad köpkraft på hemmamarknaden och framgångar, främst för tele och läkemedelsindustrin. Det är bra. Framgångarna har skapats ute i arbetslivet, genom slit vid maskinen och framför datorskärmarna. De som har skapat de här framgångarna har rätt till återbäring för sitt slit och arbete, rätt till återbäring genom både bättre välfärd och mindre skatt på deras arbete. Det är rättvisa. Men vi ska inte heller sätta ljuset under ena skäppo, som det står i Skriften, för visst har politikerna och det rödgröna samarbetet bidragit till att skapa förutsättningar för denna tillväxt. Budgetsaneringen, som inleddes med Vänsterpartiet under hösten 1994, har lagt grunden för låg inflation och lägre räntor. Stabiliteten sedan valet 1998 har varit viktig för nya investeringar och framtidssatsningar. Det är sant. Det var många som sade att det samarbetet inte skulle hålla. Men det har hållit över en ny finansminister, en ny moderatledare. Åsbrink gick, Bildt gick, men Schyman satt kvar. Så gick det med verkligheten. Det var många som hade prognoser över utvecklingen. Det blev alltså ingen röra, utan bara rödgrön reda har vi fått. Men allt är inte bra i Sverige. Att inte erkänna det är att blunda för verkligheten. Där har Gunnar Hökmark en poäng. Allt är inte bra, visst inte. Jag vet att det finns pensionärer som har för lite pengar, som måste klara sig på en pension under 5 000 kr i månaden. Det är klart att det inte är bra. Jag vet att de goda tiderna inte gäller alla delar av landet. Jag vet att det finns många människor, ungdomar och nya svenskar, som ställs utanför våra trygghetssystem och att det också i dessa goda tider finns alltför många som ställs utanför arbete. Jag känner personligen problemen i äldreomrorgen och skolan, och jag vet att det behövs fler händer i vården. Därför, fru talman, behövs i goda tider lika väl som annars en aktiv opposition som gör att vi aldrig glömmer det som återstår att göra. Så låt oss i dag diskutera de regionala obalanserna med företrädare för Centern. Låt oss föra en dialog med Kristdemokraterna om vården och omsorgen om de gamla. Låt oss resonera med Folkpartiet om vad som behöver göras i skolan. Låt oss öppna ett samtal med Moderaterna om vad vi kan göra för att bryta segregationen så att vi skapar ett samhälle där vi i handling visar att varje människa är en tillgång. Låt oss göra det. Låt oss diskutera problemen och era lösningar. Fru talman! Jag kan inte ge några löften för andra partier. Men jag kan lova för mig och mitt parti att vi är villiga att lyssna på goda uppslag. Och lika öppen som jag är för att lyssna, lika bestämt avvisar jag förslag som saknar finansiering eller som leder till ökade klyftor och ojämlikhet. Till Kristdemokraterna: Kom inte en gång till med fler karensdagar som besparing. Även om man införde fler karensdagar skulle det inte spara några pengar, eftersom den vinsten genom arbetsgivarinträdet - det är ju arbetsgivaren som står för sjukperioden i början - skulle hamna hos arbetsgivarna och inte hos det allmänna. Då kan vinsten hämtas in genom höjda arbetsgivaravgifter, men det är ju en skattehöjning och ingen besparing. Ni i Folkpartiet: Kom nu inte en gång till med förslag som ska finansieras med höjd trafikförsäkring som i teorin ska ta över kostnaderna för trafikolyckor. Förutom att förslaget har många nackdelar, kan det inte genomföras under år 2000, det inser de flesta i denna kammare. Ni i Centern och Folkpartiet: Kom inte en gång till och finansiera era förslag med mindre anslag till arbetsmarknadspolitiken. Vi har redan skurit i dessa anslag. Fler nedskärningar skulle bara leda till att fler stämplas ut eller att viktiga utbildningar måste ställas in. Det sägs ibland att man ska lyssna till marknaden. Ja, jag var på marknad i lördags, i Årjäng i västra Värmland. Då kom det en politiker fram till mig och sade: Lars, ni i riksdagen får inte skära mera i anslaget till arbetsmarknadspolitiken. Vi kan inte anordna de utbildningar som vi ska ha. Folk kommer inte in i arbete. Så sade man till mig på marknaden. Lyssna på den marknaden! Till sist till er moderater som är allra värst när det gäller besparingar och skattesänkningar: Kom nu med en motion den här gången som visar vilka fördelningseffekter som era förslag kommer att få. Jag känner djup sympati när Gunnar Hökmark talar om hur familjer på fredagarna sitter och diskuterar om man har råd att köpa en jacka på lördagen. Men samtidigt sitter andra familjer och resonerar om de har råd att flyga till Bahamas på helgen, om de har råd att köpa en päls. Det är olika resonemang i olika familjer. Jag tyckte mig höra ett halvt löfte från Bo Lundgren i vårens debatt om att moderaterna den här gången ska redovisa sina fördelningseffekter. Det har de tre samverkande partierna gjort i finansplanen, s. 39. Kommer vi att få en sådan tabell från Moderaterna, så att vi ser om det är jackköpen i den vanliga löntagarfamiljen som ska premieras eller om det är aktieköpen för helt andra familjer som ska gynnas. Ni har haft en sommar på er sedan vi hade den förra debatten. Den här gången hoppas jag att ni kommer med bättre finansieringar, med förslag till finansieringar som gör det möjligt att diskutera era förslag till förbättringar. Men gör ni inte det, blir era alternativa förslag bara virvlande höstlöv i debatten. Och låt oss sedan gå vidare och ta itu med den ekologiska omställningen och driva på för verklig jämställdhet mellan man och kvinna. Vi tar nödvändiga steg i denna budget, men för att klara problemen långsiktigt måste vi få fler i arbete. Där är jag och Gunnar Hökmark totalt överens - jag tror att alla är överens om detta. Vi måste klara den uthålliga tillväxten. Ni i det borgerliga lägret sade att det krävdes sänkt skatt på allt och särskilt slopad skatt på aktieutdelningar och uppriven arbetsrätt för att tillväxten skulle ta fart. Ni hade fel då, och ni har fel nu. Verkligheten har bevisat att ni hade fel. Nej, receptet är helt annorlunda. Vi måste klara sunda offentliga finanser och se till att priser och löner inte börjar att jaga varandra igen. Inflationen är död, låt den förbli ett spöke, men inte mer än så. För att detta ska klaras måste man ersätta monopol och finansspelen à la Alga med riktiga investeringar, arbete och produktion. Under två decennier har börs och kapital kapat åt sig en allt större del av kakan på bekostnad av löntagare och arbete. Lyssnade ni på Robert Weil förra söndagen i TV? Han sade att på 20 år har 1 krona på börsen blivit 20 kronor, medan det för löntagarnas del har gått från 1 krona till 1:20 kr. Ert recept är ju prövat under två decennier, och det gav ingen uthållig tillväxt. När det går så långt att sådana ledande finansmän som Robert Weil säger att det har gått för långt, då har det gått för långt. Devisen att åt den som har ska vara givet har gällt i två decennier. Nu är det dags att göra någonting åt den. Det gav ingen uthållig tillväxt, bara kris och mycket pengar till några få. Nu har vi börjat ändra på detta, och det är bra. Tvärtom mot vad ni borgare sade är fördelningspolitiken en nödvändig förutsättning för den svenska modellen för uthållig tillväxt. I går morse kunde vi höra en handläggare på Moodys kreditvärderingsinstitut i USA som sade att klyftorna nog har växt i Sverige under en tid, men det är fortfarande jämnare än i många andra länder. Hon hade nog rätt om man anlägger ett USA-perspektiv. Men hennes poäng var att den jämna fördelningen i Sverige inte var något hinder utan att det var en tillgång. Den jämna fördelningen underlättar förändringar och samförstånd. Det är just detta som vi i Vänstern kallar för den produktiva rättvisans princip. Tänk, att alla i Sverige inte inser vad man tycker sig veta borta i New York på Moodys kreditvärderingsinstitut! Det är beklagligt. Vad vi behöver är en stabil efterfrågan på hemmamarknaden, och det får vi med en rättvis fördelningspolitik. Nu sänks skatten för alla som tvingas att betala egenavgifter. Det blir en extra skattereduktion för dem som har de lägsta inkomsterna samtidigt som skatten för hyresgäster sänks för att möjliggöra lägre hyror. Vi behöver en ökad produktivitet. Det får vi lättare genom stabila villkor på arbetsmarknaden. Då behövs starka fackföreningar och långsiktiga företagsledningar. Men företag som främst letar börsklipp, fusioner och outsourcing ger inget uthålligt bidrag till vår gemensamma välfärd. Men ökad produktivitet får inte bli synonymt med stress och utbrändhet - där har Sture Nordh i TCO rätt. Det är att så kostnader och ofärd. I dag arbetar alltfler mer och mer medan stora grupper ställs utanför arbetsmarknaden. Det är effektivt bara i det mycket korta perspektivet. Tvärtom, med bättre hushållning och teknik kan vi klara både att öka effektiviteten och att korta arbetstiden. Vi behöver satsningar på utbildning och kompetens. Det är företaget med den effektivaste produktionen och den mest välutbildade arbetskraften som vinner i den internationella konkurrensen, inte det företag som har den lägsta skatten. Därför satsar vi nu på utbildning och kompetensutveckling i denna budget. Vi behöver nya företag och innovationer. Därför måste vi underlätta för de mindre företagen och satsa på forskning, och det är precis vad vi gör i denna budget. Vi behöver nätverk och samverkan mellan företag och samhälle ute i regionerna. Kanske är det dags i näringspolitiken att lära mer av Småland än att tala om Stockholms skatter. Föregående talare tog upp utflyttningen. Ikea har i och för sig flyttat sin juridiska person till Danmark, men Ikea ligger i Älmhult. Det viktigaste är var produktionen sker. Vi behöver en modern infrastruktur, en miljö och kunskapsstruktur för ett nytt millennium. Därför gör vi nu en skatteväxling, gör ett åtagande om att bygga ut öppna bredband för hela landet, och strävar efter att ersätta långväga lastbilstransporter med mer miljöanpassade lösningar. Fru talman ! Och vi börjar laga revorna i välfärden. Vi återställer biståndet, inte så mycket som vi skulle vilja göra, men vi tar ett viktigt steg. Vi ska nu låta de handikappade behålla sin assistent när de fyller 65 år. Det är en nödvändig reform. Jag påstår inte att vi klarar att bygga ut folkhemmet med den här budgeten, men vi börjar renovera det. Och det är steg åt rätt håll. Det är inte himmelriket som väntar - så högt har vi inte nått. Men kanske är det den bästa budget som går att uppnå under dessa tak. Någon journalist skrev i våras: Vem vill fira midsommar med Bosse Ringholm? Jag tror nog att han har tillräckligt med vänner. Men fira gärna en budget som den här, kanske inte med champagne, för så bra är det inte i Sverige. Men fira att vi åter tar steg för arbete och rättvisa, och det gör nu de tre samverkande partierna.